Herr talman! Det är riktigt, som herr Svartberg säger, att oron har varit stor hos allmänheten och att det finns frågetecken som måste rätas ut. Det är ett omfattande utredningsprogram eller kontrollprogram — man kan kalla det vilket man vill — som nu skulle träda i kraft. Problemet är ju att det råder olika meningar om hur kostnaderna skall fördelas. Enligt naturvårdsverkets uppfattning är dessa aktiviteter egentligen intensivundersökningar av det slag som bör ingå i företagens ordinarie kontrollverksamhet och som företagen själva bör betala. Vi får se vad slutreslutatet blir. Jag har för avsikt att snarast möjligt ta upp förhandlingar med industrierna i Stenungsund om deras medverkan i utredningsarbetet och om de kostnader de bör ta på sig. Jag kommer också att diskutera med naturvårdsverket och länsstyrelsen m.fl. om omfattningen av deras medverkan. Jag hoppas att detta skall leda fram till att vi skall kunna klara ut kostnadsfrågan men också till att utredningen får en sådan status att man över huvud taget inte skall behöva ifrågasätta riktigheten i de förslag och undersökningsresultat som kommer fram.

Herr talman! Det är alltså så att de tillsynsprogram som naturvårdsverket förespråkar, och som skall finnas enligt miljöskyddslagen, genast ställer till praktiska problem för länsstyrelsen. Om de programmen skall genomföras, i konflikt med industrin, vet vi ju att vartenda beslut som länsstyrelsen fattar om olika kontrollprogram kommer att överklagas och föras till högsta instans. Det innebär att resultatet av utredningarna kan förväntas någon gång i mitten av 1980-talet, i bästa fall. Vi måste alltså till att börja med se till att det blir ett snabbt resultat. Det är viktigt att det blir en utredning som jobbar så snabbt det över huvud taget är tekniskt och vetenskapligt möjligt. Jag är medveten om att vi skall eftersträva en rimlig fördelning av kostnaderna. Jag vet att den nuvarande landshövdingen i Göteborgs och Bohus län har gjort en överenskommelse med industrin, som alltså ställer upp. Jag vet också att den utredning som hälsovårdsnämnden i Stenungsund har förespråkat, tillsammans med naturvårdsenheten på länsstyrelsen, har en annan karaktär och är mer vetenskapligt inriktad. Det är detta som är viktigt — att få en sådan utredning att människorna i Stenugnsund och dess omgivningar har tilltro till undersökningarna. Jag tror inte att de får det med den uppläggning som naturvårdsverket skisserat. Jag vill därför fråga jordbruksministern direkt: Är det inte bättre att köra över naturvårdsverket, lyssna på länsstyrelsen och på hälsovårdsnämnden?
Herr talman! Här är det faktiskt inte fråga om att köra över några instanser Tisdagen den för att komma fram snabbast möjligt, utan det är först och främst fråga om att — 17 februari 1981 följa upp den lagstiftning vi har, exempelvis i form av miljöskyddslagen. Det är inte så ofta jag i den här kammaren hör ledamöter som närmast gör sig till tolk för uppfattningen att företagen inte skall följa miljöskyddslagen utan låta andra — exempelvis staten — ta kostnaderna. Vad som är viktigt här är att nå en överenskommelse mellan berörda parter, dels när det gäller kostnaderna, dels när det gäller hur programmen petrokemiska slutgiltigt skall se ut. Jag är ganska övertygad om att vi kommer att nå en — industrin i sådan överenskommelse utan att behöva köra över någon på det sätt herr Stenungsund
Herr talman! Det är möjligt att jag använde en drastisk formulering, men jag tror att det är viktigt att jordbruksministern snabbt kommer till skott här både när det gäller att få i gång utredningen och när det gäller att få ett förtroende för utredningen redan från början hos människorna i Stenungsund som är oroliga och vill klara ut problemen. Det är många i Stenungsund som säger att det inte är några större problem. Men låt oss då få utredningen snabbt i gång, så att vi kan klara ut detta. Vad det här gäller är: Behövs egentligen ett regeringsbeslut, om man skall följa miljöskyddslagen?
Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än Karl-Erik Svartberg när det gäller angelägenheten av att få den utredning det här gäller i gång. Men jag återkommer till att det är en diskussion om hur kostnaderna för utredningen skall fördelas. Naturvårdsverket har i sitt yttrande hävdat att det här egentligen är fråga om en form för intensifierad tillsynsverksamhet, och då skulle detta bekostas av industrin i dess helhet. Det är om detta som diskussionen nu rör sig och det är detta vi skall försöka klara ut vid den sammankomst som jag förut har nämnt.
Herr talman! Jag vill citera från jordbruksutskottets betänkande 1980/ 81:8.

Vad beträffar kostnaderna hoppas jag att jordbruksministern är karl nog att klara ett resonemang med industrin om fördelningen. Men se bara till att 51 vi får ett snabbt resultat och att det inte blir tidsutdräkt genom oändliga överklagningar av en mängd delbeslut!

Herr talman! Iris Mårtensson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att sjukreseförordningen ändras så att överlåtelsekvitto får användas vid sjukresor samt att de på grund av karensbeloppshöjningen ökade patientkostnaderna vid sjukresor betraktas som merutgift vid prövning av rätt till handikappersättning. Sjukförsäkringens ersättningssystem för sjukresor ses över f.n. inom sjukreseutredningen . I utredningsdirektiven omnämns det relativt utbredda bruket av överlåtelsekvitton i samband med långa sjukresor med taxi. Detta innebär att den resande till taxichauffören överlåter sin rätt till ersättning från försäkringskassan. Chauffören kräver sedan försäkringskassan på ersättning med stöd av denna överlåtelse. Detta förfarande, som inte finns författningsreglerat, kan naturligtvis i vissa situationer vara praktiskt för den resande men är också förknippat med vissa olägenheter för försäkringskassorna, bl.a. ur kontrollsynpunkt. Frågan om användning av överlåtelsekvitton utreds alltså f. n. Utredningen beräknas vara klar med sitt betänkande om några månader. När det gäller den andra delen av frågan kan jag nämna att kostnader för resor är en post som räknas in vid bedömningen av rätten till handikappersättning. En person som på grund av sitt handikapp måste göra täta resor till sjukhus kan därför, om förutsättningarna i övrigt föreligger, kompenseras för sina kostnader genom handikappersättningen.

Herr talman! Jag vill först tacka för svaret på min fråga. Efter det beslut som riksdagen tog i december förra året om att höja karensbeloppet för sjukresor från 13 till 30 kr. har nu de negativa effekter som vi socialdemokrater förutspådde börjat märkas. Genom denna höjning tillsammans med de höjda kostnaderna för läkarvård och medicin får allt fler människor som drabbas av sjukdom också ekonomiska problem. Det är betydande belopp som de försäkrade får lägga ut. En speciellt hårt drabbad grupp är, som jag också nämnde i frågan, de njursjuka som behöver dialys tre gånger i veckan. Och dialyspatienterna är i många fall också utförsäkrade. 360 kr. i månaden, som det är fråga om för dem, är i dagens läge stora pengar för en redan hårt drabbad grupp. Min fråga till socialministern, om hon ville medverka till att sjukförsäkringsförordningen ändras så att överlåtelsekvitton får användas, fick jag inget svar på. Men för mig är svaret på den frågan av stor betydelse, för det är väldigt viktigt för dem som det gäller att veta om de har landets socialminister bakom sig när vissa försäkringskassor inte går med på att man handlar med överlåtelsekvitton.
Herr talman! Jag är helt på det klara med att en sådan grupp som dialyspatienterna förutom sitt handikapp också har betydande omkostnader av olika slag. Det är därför som det är så viktigt att frågan om överlåtelsekvitton, som nu utreds, blir belyst ur alla synvinklar. Det är min förhoppning att utredningen skall komma fram till ett bra förslag på det här området, som ur byråkratisynpunkt men också ur den enskildes synpunkt är tillfredsställande. Jag vill vidare nämna något om den utredning som riksförsäkringsverket gör på regeringens uppdrag om bl.a. vilka merutgifter som skall räknas med vid handikappersättningen. Där utgår jag från att dialyspatienterna liksom andra handikappgrupper skall få sin situation allsidigt belyst. Jag räknar med att man också ser på möjligheterna att i det här avseendet få fram ett högkostnadsskydd, vilket skulle vara till stort gagn för de patienter som har många resor av detta slag.
Herr talman! Jag får tacka för den komplettering som socialministern gjorde. Men jag ser också att socialministern i svaret nämner olägenheterna för försäkringskassorna med överlåtelsekvitton. Jag vill därför göra ett påpekande. När man tar fram de här problemen med överlåtelsekvittona måste man väl också överväga fördelarna med dem. Kvittona är ju ändå många gånger enbart av godo för den sjuke. Ta som exempel om jag eller Karin Söder måste till läkare och inte har kontanter tillgängliga! Fall av det slaget talar för användning av överlåtelsekvitton. Ett annat exempel gäller de äldre och sjuka som har problem med att ta sig till försäkringskassan eller posten för att få i väg kvittona. Och inte minst viktigt är ett annat exempel: ponera att jag har rätt till färdtjänst — då tar jag färdtjänsten till försäkringskassan för att hämta ut ersättningen för utlagda resekostnader. Där skulle jag bespara kommunen en extra utgift om överlåtelsekvitton kunde användas. Något som också bör noteras är att man, om man får en genomgående användning av överlåtelsekvitton, också kan underlätta för försäkringskassornas personal genom att kvittona kan bearbetas på för de anställda lämplig tid. Då kan kontrollen också effektiviseras.
Herr talman! Egentligen fordras det ingen ytterligare kommentar, eftersom det är just de problem som Iris Mårtensson tar upp som man diskuterar i utredningen. Men det har kommit fram en del intressanta synpunkter som jag inte kan underlåta att nämna. Även om det inte finns någon vetenskaplig grund för det har det visat sig att människor i akuta situationer mer sällan använder sig av just överlåtelsekvitton än vad människor gör i andra sammanhang. Vi beter oss ofta irrationellt. Men jag utgår ifrån — och det vill jag gärna understryka — att en person i en akut situation måste få möjlighet till transport till den vård som han eller hon behöver. Och det måste finnas rutiner för att klara av det oavsett om han eller hon har pengar tillgängliga.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag vill medverka till att lagen om ledighet för vård av barn, m.m. ändras så att småbarnsföräldrar blir berättigade till arbetstidsförkortning som är mindre än till sex timmar per dag. Lagen om rätt till ledighet för vård av barn m.m. ger föräldrar rätt att vara helt lediga från arbetet så länge de vårdar barn under ett och ett halvt års ålder. Lagen ger vidare föräldrar som har barn under åtta års ålder rätt att förkorta den dagliga arbetstiden till tre fjärdedelar av den på arbetsplatsen normala arbetstiden, dvs. oftast till sex timmars arbetsdag. Föräldrarna har också alltid rätt till ledighet från sin anställning under tid då ersättning utgår från föräldraförsäkringen. Därutöver har förälder möjlighet tillannan form för förkortning av arbetstiden endast om arbetsgivaren ger sitt medgivande till detta. Som huvudregel gäller att arbetstidsförkortningen skall spridas jämnt över arbetsveckans dagar. Det torde emellertid vara vanligt att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om annan förläggning av arbetstidsförkortningen. Självfallet lägger lagen inga hinder i vägen för sådana överenskommelser. Frågan om utformningen av ledighetsreglerna för föräldrar behandlas av den förra året tillsatta utredningen om översyn av föräldraförsäkring och föräldraledighet. Utredningen skall göra en övergripande genomgång av de praktiska erfarenheterna av ledighetsoch ersättningsreglerna såväl ur den enskildes synpunkt som ur arbetsmarknadsmässiga och administrativa synpunkter. Utredningens arbete skall enligt direktiven bedrivas med sikte på att resultatet skall kunna redovisas i år. Detta utredningsresultat bör avvaktas innan ställning tas till behovet av ändringar i nuvarande lagregler.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Det är ett svar som enligt vad jag förstår ger klart besked på den fråga jag ställt — om socialministern menar att lagen inte lägger hinder i vägen för en utläggning av arbetstiden som betyder sju timmars arbetsdag. Bakgrunden till frågan är att två makar ville dela på rätten till förkortad Nr 81 arbetstid. De skulle alltså varannan vecka arbeta sex timmar per dag under Tisdagen den tre dagar och varannan vecka sex timmar per dag under två dagar. Trots att — 17 februari 1981 detta enligt arbetsgivaren skulle vara till fördel, kunde framställningen inte bifallas — därför att det skulle innebära ett lagbrott. Meddelande om Såvitt jag vet är dylika framställningar inte så vanliga. Men kanske kunde en sådan tillämpning som jag här nämnt medföra att det vanliga — dvs. att kvinnan stannar hemma — blir mindre vanligt. Makarna skulle sålunda dela på ledigheten. de av en riksväg Kan jag alltså dra den slutsatsen att det inte innebär något lagbrott att — mellan Kiruna tillstyrka ledighet enligt vad jag här har redovisat? och Narvik
Herr talman! Det är alldeles riktigt som John Andersson här säger, att lagen ger rätt till förkortning till tre fjärdedelar av arbetstiden. Men därutöver lägger inte lagen några hinder i vägen för överenskommelser mellan arbetstagare och arbetsgivare om annan ordning. Det är alltså rätten som är reglerad och ingenting annat.
Herr talman! Kan jag tolka det svaret så att rätten finns att ta ut förkortad arbetstid mellan sex timmar och åtta timmar? Är det korrekt uppfattat?
Herr talman! Rätten består i att man har rätt att förkorta från åtta timmar till tre fjärdedelar av arbetstiden. Därutöver får arbetsgivare och arbetstagare komma överens om hur rätten skall tas i anspråk inom den ramen.

Herr talman! Interpellation nr 86 av Elver Jonsson skulle ha besvarats av mig senast den 20 februari. Efter överenskommelse kommer interpellationen att besvaras måndagen den 23 februari.

Herr talman! Per Petersson har frågat socialministern — som ansvarigt statsråd för det nordiska samarbetet — vilka åtgärder som från svensk sida är vidtagna eller avses att vidtas för att den norska vägdelen av riksvägen mellan Kiruna och Narvik snarast skall byggas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på 55 frågan. Utbyggnaderi av vägen på den norska sidan av gränsen följer den planeringsordning som gäller i Norge. I Norsk Vegplan för perioden 1978-1981 har förutsatts att vägen byggs ut som sommarväg före utgången av år 1982. Det innebär att det är planerat att det skall finnas en anslutning på norsk sida när den svenska vägen är färdigbyggd. Den fortsatta utbyggnaden kommer att följa Norsk Vegplan för 1982-1985, vilken beräknas läggas fram för det norska stortinget inom ca en månad.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Adelsohn för svaret på min fråga. Det var ingen tillfällighet att jag ställde frågan till socialminister Karin Söder i hennes egenskap av ansvarigt statsråd för det nordiska samarbetet, mot bakgrund av hur den här vägfrågan har handlagts.

Vi vet att man sedan länge, redan innan Sverige började bygga sin del av vägen 1977, från norsk sida har uttalat att man räknade med att ha en väg av god standard färdig på den sträcka av mindre än 30 km som Norge skulle svara för, när vi hade byggt våra 130 km. Nu får vi i svaret veta — det visste jag redan förut — att det enda som kommer från norsk sida 1982 är en sommarväg, öppen för personbilar, kanske några månader eftersom sommaren är kort där uppe. Jag hoppas att det skall vara möjligt att påverka de nordiska myndigheterna så att man snabbt sätter i gång på norsk sida och bygger sina vägkilometer. Om det inte finns en väg av god standard färdig på båda sidor av riksgränsen år 1982 är det enligt min mening ett stort nederlag för det nordiska samarbetet. Och det är mer än så — det är ett nederlag för turism och industri på Nordkalotten.

Herr talman! Det kommer alltså att finnas en förbindelse på norsk sida också, men den blir — som vi i dag kan bedöma det — av sommarvägskaraktär, och man kan därför inte garantera att den är öppen under hela vinterhalvåret. Dessutom kan vägen naturligtvis inte heller klara allt det tunga tonnage som det kanske skulle ha varit önskvärt att den kunde ha klarat. Jag träffade den norske kommunikationsministern och talade om det här så sent som i slutet på januari, alltså för några veckor sedan, när vi var i Linköping tillsammans. Han sade då att problemet är att man i Norge har anslag fylkesvis — liksom i Sverige när det gäller länen — till vägarna. Man har inom detta fylke uppe i Narvik haft uppfattningen att det här snarast är en samnordisk fråga och därför ansett att det bör anslås särskilda pengar av stortinget. Och det finns naturligtvis inte några andra norska fylken som är särskilt angelägna om att skjuta till av sina knappa väganslag för just den här vägen. Den norske kommunikationsministern lovade inte någonting, men ären Nr 81 det skall ju på nytt tas upp. En förutsättning för att vägen skall få fullgod Tisdagen den standard är emellertid ett ganska kraftigt extra anslag från det norska 17 februari 1981 stortinget, för kostnaderna kan inte rymmas inom ordinarie ramar. Både Per Petersson och jag kan väl ungefärligen föreställa oss hur stora förutsättning Om efterlevnaden arna härvidlag är. Jag vet naturligtvis inte exakt hur det ligger till, men den — qv 1979 års trafiknorske kommunikationsministern är klart medveten om problemet, och jag brukar bearbeta honom vid alla de tillfällen då vi träffas. Det är en stående punkt på vår dagordning, och vi träffas ganska ofta. Men som sagt: Det är trots allt stortinget som bestämmer, och jag har inga riktiga möjligheter att bedöma förutsättningarna. Jag är inte alltför optimistisk, om jag skall vara uppriktig.
Herr talman! Det extraanslag som behövs för byggandet av en permanent väg i stället för den här upprustningen av sommarvägen är ca 70 milj.kr. Jag avser att ta upp denna fråga i Nordiska rådet, när vi träffas i början av mars i Köpenhamn. Det ser onekligen illa ut då det gäller det nordiska samarbetet, att den här vägen, som så väl behövs för näringsliv och turism där uppe, blir en enda stor återvändsgränd under många år framåt, när man kör från den svenska sidan. Det är kanske därför som kommunikationsministern säger att man på den norska sidan upplever det här som något av ett spel mellan de lokala och de centrala myndigheterna, där man inte får fram det som alla ändå måste vara överens om borde vara resultatet, nämligen en året runt farbar väg hela sträckan från Kiruna till Narvik.

Herr talman! Lennart Brunander har, mot bakgrund av aviserade tågindragningar i Västsverige, frågat mig vilka åtgärder jag planerar för att se till att SJ följer intentionerna i 1979 års trafikpolitiska beslut. SJ har att rätta sig efter de trafikpolitiska riktlinjer som fastställts i 1979 års trafikpolitiska beslut och som ytterligare förtydligats i den strukturplan för SJ som riksdagen nyligen antagit. Besluten innebär att SJ senast budgetåret 1983/84 skall gå ihop ekonomiskt. För att nå detta mål krävs bl.a. offensiva investeringar, rationaliseringar, ökade marknadsandelar och taxehöjningar. Som ett led i rationaliseringsarbetet ser SJ nu över bl.a. trafikutbudet på mindre stationer, där verksamheten numera är av så liten omfattning att särskild stationspersonal inte kan motiveras från ekonomisk synpunkt. I arbetet ingår också att se över vilka tåg på olika banor som inte täcker sina kostnader. Den här översynen gäller både det s.k. riksnätet och det övriga nätet. 57 SJ planerar nu att som ett resultat av översynen fr.o.m. i sommar dra in en tågförbindelse i vardera riktningen mellan Göteborg och Borås. Genom att förbindelsen har ganska få resenärer och genom att den bestämmer bl.a. antalet lok och vagnar som behövs på linjen kan en hel del pengar sparas på indragningen. Det stora flertalet resenärer på linjen blir knappast alls lidande av detta utan kan i stället välja mellan någon av de andra åtta förbindelserna som finns i vardera riktningen eller använda sig av snabbussförbindelserna på samma sträcka. De lediga resurserna kan sättas in på linjer där de bättre behövs. Detta är, som Lennart Brunander säkert förstår, särskilt värdefullt i dagens läge, när SJ har en akut brist på både lok och vagnar. Jag anser därför sammanfattningsvis att SJ:s planerade trafikändring rimmar väl med riksdagens trafikpolitiska beslut och strukturplanen för SJ.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Intresset för att åka kollektivt har ju ökat ganska kraftigt under de senaste åren. Det är inte så märkligt, eftersom bensinpriser och annat har stigit. Utefter bandelen mellan Göteborg och Borås har många människor bosatt sig — i Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Rävlanda och Bollebygd. Många av dessa människor jobbar i Göteborg och är beroende av att det finns kollektiva färdmedel. Resandet har alltså ökat. Man kan då inte heller acceptera att det blir alltför långa väntetider från det att man kommer fram till Göteborg och till dess att jobbet börjar. Det är därför viktigt att det går tåg med regelbundna mellanrum. Tågtiderna borde alltså anpassas för att uppfylla de önskemål som resenärerna har på den punkten. Indragningen av tågen kl. 6.48 från Borås och 18.45 från Göteborg påverkar människorna ganska mycket. Det är många människor som åker med tåget kl. 6.48 från Borås, och efter tåget kl. 18.45 dröjer det länge tills nästa tåg går. Den buss som kommunikationsministern nämnde, snabbussen från Göteborg till Jönköping, är som jag ser det inget alternativ. Det är ju en snabbuss som skall gå på motorväg och motortrafikled till Borås, och den kan knappast ha hållplatser vid de stationer som det här är fråga om. Dessutom är det så att det lokaltrafikkort som finns för Göteborgsområdet inte gäller för denna buss, men det gäller på tåget. Det finns en grupp som arbetar med att försöka rädda lokaltrafiken. Man tycker det här med indragna tåg är synd, och man har gjort en resanderäkning 1980. År 1977 gjorde man också en sådan räkning, och vid en jämförelse visar det sig att resandet med just detta tåg har ökat med drygt 50 20. När SJ nu skall se över sin ekonomiska verksamhet anser jag att man i första hand borde ha sett efter om det var möjligt att förändra tågtiderna så att de bättre kunde passa dem som skall åka, i stället för att dra in tågen. En indragning kunde då möjligen bli ett senare led. Det finns alltså anledning att behålla de här tågen, vill jag hävda. Detsamma har Härryda kommun uttalat, och det sade också kommunika tionsdepartementet när man hade att diskutera detta förra gången. Jag skulle vilja vädja till kommunikationsministern att han påpekar detta för SJ och ser till att det material vi har föredragit här i kammaren och den diskussion vi fört kommer SJ till del, så att man får möjlighet att beakta dessa synpunkter när SJ senare tar ställning i denna fråga.
Herr talman! Jag vill säga till Lennart Brunander att vi självfallet skall tillse att denna diskussion och det underlag som Lennart Brunander har för sitt inlägg tillställs SJ:s ledning, så att den får möjlighet att bedöma det här. Det är av förklarliga skäl svårt för mig att i detalj ta ställning till ett av åtta tåg på en bana. Vi bör göra på det sätt som Lennart Brunander föreslog och se till att materialet tillförs statens järnvägars ledning för dess vidare bedömning.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för det kompletterande svaret. Jag hoppas att SJ sedan också kommer att beakta det som har sagts här. De synpunkter som de människor som åker med detta tåg har fört fram till SJ är man på SJ inte okunnig om. Jag skulle bara vilja kort referera vad kommunikationsdepartementet sade till SJ förra gången frågan var aktuell. Då sade man att mot bakgrund av det trafikpolitiska beslutet skall statens järnvägar iaktta återhållsamhet när det gäller att lägga ned personförande tåg eller att i övrigt företa ändringar i tidtabellerna. De enda motiven för sådana förändringar skulle vara att tidtabellerna för andra tåg krävde det eller att åkandet hade gått ned radikalt. Så är det ju inte i detta fall, utan i stället har åkandet ökat. Här borde det alltså finnas ett motiv för SJ att försöka finna lösningar utan att dra in tåg.

Herr talman! Karin Ahrland har, mot bakgrund av den dåliga anpassningen av busstrafiken till flygtrafiken på Sturup, frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd för att nå en bättre effektivitet och samordning. Busstrafiken mellan Sturup och Malmö utför SJ på uppdrag av Sydvästra Skånes Kommunalförbund . Detta betyder att SSK bestämmer såväl tidtabell, turtäthet som taxor för trafiken. Enligt vad jag har inhämtat utformar SSK tidtabeller efter samråd med bl.a. luftfartsverket, SAS och SJ. Jag tycker allmänt sett att det är riktigt att ansvaret för både planering och finansiering av kollektivtrafiken ligger samlat hos regionala organ som i det här fallet SSK. Genom att beslutet fattas av den som direkt berörs av trafiken skapas förutsättningar för en lämplig avvägning mellan trafikstandard å ena sidan och finansiering å den andra. Några åtgärder från min eller regeringens sida är därför inte aktuella. Jag vill dock här passa på tillfället att betona flygets mycket starka beroende av goda marktransporter. Enligt min mening är smidiga samordnade busstransporter en förutsättning för att Sturup skall kunna utvecklas till en konkurrenskraftig och attraktiv flygplats.
Herr talman! Jag tackar för svaret, särskilt för den sista meningen. Sturup är Sveriges vackraste flygplats. Men det är en flygplats där man stiger ombord på eller av ett plan - inte en turistort eller ett mål för resan i sig. Ibland, herr talman, tror jag att SJ tror det. Sturup ligger 35 km från Malmö. SJ annonserar att resan tar 35 minuter, och ofta tar den 30 minuter. Vad spelar det för roll när det bara förlänger väntetiden på Sturup? Det finns åtta flygförbindelser Malmö-Stockholm en vardag. Inte en enda av dem har någon buss i direkt anslutning. I ett enda fall blir väntetiden bara 20-25 minuter. Före alla andra plan måste man vänta mellan 30 och 45 minuter på Sturup, som inte är en turistort. Lika eländigt är det när man kommer från Stockholm och skall till Malmö. Om planet är i tid fylls bussen snabbt, och sedan sitter man där och väntar i 10-20 minuter på grund av SJ:s tidtabell. Ibland är planet försenat, och då har bussen just gått eftersom SJ:s tidtabell skall hållas — även när den är obegriplig. Följden är att varannan malmöbo åker i egen bil till Sturup. Därför vill jag gärna fråga Ulf Adelsohn: Är det lämpligt att SJ uppmuntrar privatbilismen i tider när alla i landet måste lära sig att spara energi och i större utsträckning åka kollektivt? Jag vet att det är svårt för Ulf Adelsohn att ingripa — tyvärr, i det här fallet. Men jag har tagit upp frågan eftersom alla mina ideliga försök att få någon ändring till stånd genom vänliga — ibland irriterade — samtal med de inflytelserika i Malmö inte gett resultat. Troligen åker de alla bil till Sturup. En gång frågade jag en SJ-tjänsteman om detta, och han svarade att man måste ha en fast tidtabell av hänsyn till de anställda på Sturup. Det låter ju personalvänligt och fint, men jag måste ställa samma motfråga till Ulf Adelsohn som jag gav honom: Är Sturups flygplats tillkommen för flygets och dess passagerares skull, eller är den enbart till för personalens skull? Dessutom vill jag, med tanke på hur SJ-bussarna far i väg även när planen inte har landat, fråga: Är det meningen att personalen skall ta bussen när den går enligt tidtabellen och överge flygplatsen innan Stockholmsplanet har landat? Jag börjar tro att det här är en medveten politik av SJ för att plocka passagerare till tågen. Jag skulle gärna vilja veta vad Ulf Adelsohn tror!

Herr talman! Om jag inte missminner mig fick jag för en kort tid sedan ett förslag om att man skulle bygga en tåglinje ut till Sturup. Det skulle möjligen vara i maskopi med SJ, men jag tror inte det. Det är ännu inte SJ som bestämmer tidtabellen, utan det är det lokala organet som ansvarar för denna linje. Den går med 400 000 kr. i förlust. Jag kan, efter att ha hört Karin Ahrlands beskrivning, möjligen förstå att vissa förluster beror på anpassningen i tiden. Jag har, som sagt, realiter inte med det här att göra. Men när jag nu har hört Karin Ahrlands framställning skall jag skriva ett brev till SSK:s ledning och till SJ och fråga om det inte vore rimligt, med hänsyn till flygets och flygpassagerarnas bekvämlighet, att man tog upp en omförhandling för att undersöka om man kan förlägga bussturerna i samband med att de behövs, inte enligt tidtabellen. Jag tror att personalen skulle uppskatta det, därför att om det är någonting som personalen tycker om så är det nöjda passagerare — det har jag lärt mig, så ofta som jag flyger.
Herr talman! Jag tackar Ulf Adelsohn för att han lovar skriva ett sådant brev. Jag tror det skulle kunna hjälpa upp saken, och det var ju detta som var meningen. Jag skulle vilja be Ulf Adelsohn att i brevet också nämna att när Sturup kom till gav jag i egenskap av länsstyrelsetjänsteman SJ dispens så att de skulle få köra fortare, eftersom de då själva menade att de ville anpassa bussarna till flyget. Det gick precis tre månader till dess att SJ hade gjort tidtabellen ännu sämre. Detta kan möjligen vara en anledning till att dra in dispensen. Jag kan vänta med att föreslå länsstyrelsen det tills SSK har svarat kommunikationsministern.

Herr talman! Sven-Erik Nordin har frågat mig om jag är beredd att medge förlängning av remisstiden beträffande sjöfartsverkets perspektivplan för hamnväsendet. Flera remissinstanser har vid kontakter med departementet uttryckt önskemål om förlängd remisstid. Med hänsyn till detta meddelades remissinstanserna den 28 januari att remisstiden förlängts från den 1 april till den 1 juni 1981.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det primära syftet med frågan var naturligtvis att få ett löfte om förlängd remisstid. Ett sådant har kommunikationsministern nu givit. Det är bra, och jag tackar för det. Men det fanns också ett sekundärt syfte med frågan, nämligen att få byta några ord med kommunikationsministern om den omdiskuterade perspektivplanen för hamnväsendet. Det är en preliminär plan och en grund för försöksverksamhet, har det sagts. Jag frågar: Håller perspektivplanen måttet ens som en preliminär plan? Jag har därmed inte sagt att sjöfartsverkets utredning är dålig, men man har haft dåliga förutsättningar. Man har haft relativt kort tid på sig. Men framför allt har man saknat det goda underlag från berörda länsstyrelser som hade behövts för att man i utredningen skulle ha kunnat göra tillfredsställande regionalpolitiska bedömningar. Sådana saknas, och de är nödvändiga för att ett beslut skall kunna fattas och för att en försöksverksamhet skall kunna sättas i gång. En hamn är en viktig del av den samhälleliga infrastrukturen — för att använda ett krångligt ord. Den är viktig för en hamns hela upptagningsområde. I 1979 års riksdagsbeslut underströks både när det gäller trafikpolitiken och när det gäller sjöfartspolitiken att de samhällsekonomiska synsätten skulle väga tungt. Vilket företag vill etablera sig, bygga ut eller ens bli kvar på en ort där hamnservicen blir sämre och sämre? Vilka följder får detta för sysselsättningen på sikt? Allt sådant har man tagit lätt på i utredningen. Det är därför den är kritiserad. Det är därför den är ett dåligt underlag för ett beslut. Låt mig till sist få vara litet lokalpatriotisk och peka på att södra Norrlandskusten har blivit styvmoderligt behandlad. På den 50 mil långa kuststräckan från Uppland till Norra Kvarken räknar man med att ha bara tre bashamnar, nämligen Gävle, Sundsvall och Umeå. Ångermanland och Hälsingland får inte en enda bashamn. Vissa kustbaserade industrier kommer att få upp till 14 mil till närmaste bashamn. Detta kan inte vara samhällsekonomiskt riktigt. Man tar bort bashamnar som Söderhamn och Örnsköldsvik, trots att exempelvis Örnsköldsvik har linjetrafik på främst europeiska hamnar. Nog borde väl ändå detta vara skäl för att ta med den hamnen i planen. Jag hoppas verkligen att kommunikationsministern ser till att nästa utredning får ett bättre underlag, för det är säkert inte sista gången man utreder detta.
Herr talman! Jag vill bara säga till Sven-Erik Nordin att det inte är rätta tillfället att diskutera den här utredningen i dag. Den är inte ens remissbehandlad. Remissinstanserna har ju full frihet att säga vad de vill om utredningen, och sedan får man göra de kompletteringar som behövs. Men för dagen är jag av förklarliga skäl förhindrad att diskutera den här frågan, eftersom den precis nu är brännande aktuell genom remisserna i alla olika kommuner och länsstyrelser.

Herr talman! Jag skall erkänna att vore jag i Ulf Adelsohns kläder skulle jag inte nappa på den här debattkroken. Men jag hoppas att kommunikationsministern förstår hur viktig den här frågan är för oss som är verksamma inom detta område och som känner oss hotade. Därför hoppas jag att det fortsatta utredningsarbetet kommer att ske med bestämdare direktiv ifrån departementet. Här har tydligen sjöfartsverket tagit alldeles för lätt på det hela.

Herr talman! Hadar Cars har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av vad som framkommit om att sjöfartsverket i årtionden undanhållit uppgifter om grund som uppmätts i eller i omedelbar anslutning till prickade leder. Av rent praktiska skäl kan inte all information om farleders bottentopografi överföras till ett sjökort. Sjökortet skulle i så fall bli oläsligt och därför oanvändbart. Sjökortet skall redovisa uppgifter som är väsentliga för en säker navigering. Lotsarna däremot har tillgång till ytterligare material. Inom sjöfartsverket finns sedan länge klara instruktioner om hur nya mätningsresultat utan dröjsmål skall överföras till lotsarna. Föreskrifter finns också i fråga om tillgång till äldre mätresultat. Materialet kan antingen rekvireras av lotsarna eller presenteras vid en organiserad genomgång. Dessa rutiner tillämpas också. Påståendet att sjöfartsverket i årtionden undanhållit material är således felaktigt.

Herr talman! Herr statsråd, tack för svaret. Den senaste sjömätningen av farleden Långgarn-Dalarö-Stockholm, den farled där tankfartyget José Martis den 7 januari i år gick på grund och sprang läck, ägde rum år 1969. Tio år senare, dvs. 1979, begärde lotschefen i området uppgifter av sjöfartsverket om vissa trängre passager. Då, och först då, fick lotschefen för första gången höra talas om den sjömätning som företagits tio år tidigare. Då fick han också ta del av materialet. Sjökortet, det som lotsarna arbetar efter, baserar sig på den sjömätning som utfördes 1933! Materialet från 1969 hade alltså nått lotschefen på dennes egen begäran. Vi kan gemensamt beklaga att detta material, som det senare har visat sig, inte också nådde ut till samtliga lotsar inkl. den lots som var i tjänst ombord på José Martis. Enligt min mening fritar inte detta sjöfartsverket från anklagelsen att inte ha skött sin information på bästa sätt. Den 28 januari i år, tre veckor efter José Martis grundstötning, utfärdar sjöfartsverket ett meddelande om förhöjda säkerhetsåtgärder i farlederna till Stockholm. Med omedelbar verkan sänks högsta tillåtna djupgående i farleden Långgarn-Stockholm, dvs. i den farled där grundstötningen ägde rum, från 12 till 11 m. En boj läggs ut vid det grund som indirekt förorsakade olyckan. Jag tycker, herr statsråd, att det finns anledning att tolka detta meddelande från sjöfartsverket som ett indirekt erkännande av bristerna i verkets information och utprickning. Jag vill mot den bakgrunden göra ett påstående, som jag ber kommunikationsministern att antingen bestyrka eller bestrida. Jag påstår att det på verket finns ett omfattande, snart tolv år gammalt, till stora delar obearbetat sjömätningsmaterial, vilket utvisar för sjöfarten farliga grund, som inte finns upptagna på sjökorten och som inte heller på annat sätt meddelas berörda sjöfarande och lotsar. Jag stöder mitt påstående på bl.a. professor Arne Bjerhammars utredning efter Tsesisolyckan 1977, en olycka med många paralleller till den nu inträffade. Ulf Adelsohns svar till mig andas förtröstan. Innebär det att statsrådet bedömer riskerna för nya olyckor, liknande Tsesisoch José Martisolyckorna, som obetydliga eller praktiskt taget obefintliga? Om inte, vilka åtgärder avser statsrådet att vidta?

Herr talman! Jag sade för några veckor sedan här i kammaren att man hade haft en ganska betydande eftersläpning på sjöfartsverket därför att man i samband med utlokaliseringen från Stockholm förlorade rätt många av sina kartritare. Det väckte en viss kritik lokalt på sjöfartsverket, där man tyckte att man hunnit med jobbet ganska väl. Jag vill inte här ta upp en debatt med Hadar Cars om detta. Jag vill bara säga att man har fått flera tjänster efter Tsesisolyckan och de påpekanden som då gjordes för att råda bot på bristfälligheterna. Nya regler har tagits 1977. Förtydliganden har gjorts senare. Nya föreskrifter eller påminnelser om föreskrifterna har skickats ut i januari 1981. Jag kan ärligt talat, Hadar Cars, inte svara ja eller nej på frågan, eftersom jag självfallet inte vet huruvida allt sådant material sänds ut eller inte. Men vi kan också konstatera — och jag tycker det är riktigt — att sjöfartsverket, när det inträffar en olycka, tillser att man då ytterligare skärper säkerheten där det hänt, eftersom det visat sig att en olycka kan ske. Vi skall veta att i detta speciella fall hade materialet ändå utsänts och det fanns tillgängligt för alla lotsar, men ändå hände olyckan. Alla sådana förtydliganden och alla sådana skärpningar är naturligtvis önskvärda. Samtidigt är både Hadar Cars och jag medvetna om att sjökorten givetvis inte kan täcka allt, utan material måste också tillställas lotsarna på det sätt som regelmässigt sker. Frågan är allvarlig. Vi har haft rätt många sådana här incidenter. Jag skall gärna till sjöfartsverkets ledning vidarebefordra frågan om hur förutsättningarna ser ut och hur stor del av det samlade materialet som har vidarebefordrats på det sätt som hade skett när det gäller just denna farled.

Herr talman! Jag är tacksam om Ulf Adelsohn vill ta del av hur det förhåller sig med balansen mellan sjömätningar och utvärderat material inom sjöfartsverket. Statsrådet säger i sitt svar att sjökortet skall redovisa uppgifter som är väsentliga för en säker navigering. Jag utgår ifrån att statsrådet delar min uppfattning att dit hör befintliga grund i farlederna — de ingår i de uppgifter som bör finnas på sjökortet — och att vi i det avseendet inte har några olika uppfattningar. Beträffande framtiden vill jag erinra om att oljetrafiken till Stockholm nu går efter tre leder. Ingen av dessa leder är fullt tillfredsställande utmärkt med bojar etc. Det tillåtna fartygsdjupet för Sandhamnsleden är 11 m, dvs. numera samma djup som gäller för Dalaröleden, där olyckan inträffade. Dåvarande lotsdirektören Torsten Ericsson föreslog redan 1978 att man skulle samla oljefartyg och andra fartyg med farlig last till en led. Den leden skulle då mätas, förbättras, eventuellt fördjupas och utmärkas med stor noggrannhet. För Sandhamnsledens del skulle t.ex. ett femtontal ytterligare bojar till en sammanlagd kostnad av ca en halv miljon kronor betyda mycket för säkerheten. Den kostnaden skall jämföras med vad kostnaderna blir efter en fartygsolycka med oljeutsläpp som följd. Förslaget att samla för kusten farlig trafik till en led har också tagits upp och stötts av utredaren Sören Norrby i en utredning med namnet Ren tur. Sker en sådan samling av den farliga trafiken till en led, kan också kustbevakningen koncentrera sina resurser för oljebekämpning dit. Med andra ord, riskerna för en olycka minimeras, åtgärderna för att möta den, om den ändå inträffar, maximeras. Men något fel måste det väl finnas i förslaget, eftersom sjöfartsverket hittills efter vad jag vet inte har inriktat sig på att förverkliga det. Vad anser statsrådet själv? Vad är det för fel på förslaget att samla oljetrafiken till Stockholm till en led?
Herr talman! Jag tycker det är ett ganska bra förslag. Det sade jag här i riksdagen i en diskussion med Pär Granstedt för några veckor sedan. Sjöfartsverket håller på att lägga sista handen vid just denna fråga. Om jag inte är fel underrättad, är avsikten också att samla i princip allt farligt tonnage till en led och sedan göra de stora satsningarna på den leden, på det sätt som tycker det verkar vara ett mycket förnuftigt förslag.

Herr talman! Allan Åkerlind har — med hänvisning till att regeringen nyligen bifallit SL:s ansökan att få lägga ned järnvägstrafiken på delsträckan Hadar Cars har föreslagit. Jag har sålunda inte någon avvikande mening. Jag Rimbo-Kårsta av Roslagsbanan — frågat vilka motiv jag har för att frånträda riksdagens beslut angående Roslagsbanan att visst utredningsresultat skall avvaktas. Min inställning till Roslagsbanan som instrument för kollektivtrafikförsörjningen i nordostsektorn av Stockholmsregionen känner Allan Åkerlind väl till. En annan sak är det nedläggningstillstånd mellan Rimbo och Kårsta som regeringen medgett. Fakta är här följande. Stockholms läns landsting har det direkta ansvaret för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Redan år 1979 fattade landstinget som huvudman beslut om att lägga ned järnvägstrafiken Rimbo-Kårsta och ersätta den med busstrafik från den 1 januari 1981. Det är i denna fråga — och endast i den — som regeringen nyligen, i december 1980, tagit ställning genom att bifalla en begäran från bl.a. SL om tillstånd till nedläggning av trafiken och befrielse från koncessionen, Det skedde efter ett omfattande remissförfarande och prövning av planerna för ersättningstrafiken, behovet av vägförbättringar m.m. Vid trafikomläggningen, som numera är genomförd, har SL satt in lika många bussturer som tidigare tågturer på sträckan. Bussturerna passar tågen i Kårsta. Dessutom har man satt in ytterligare snabba direkta bussturer Rimbo-Stockholm under högtrafiktid. Regeringens beslut innebär närmast ett konstaterande av att det inte finns några trafikmässigt betingade hinder mot den ekonomiskt ansvarige huvudmannens beslut att ersätta järnvägstrafiken med bussar.
Herr talman! Debatten om Roslagsbanans vara eller inte vara har pågått i många år. Mina skäl för att Roslagsbanan borde behållas i sin helhet har varit dels att oljepriserna stiger och att busstrafiken i framtiden blir ett betydligt dyrare alternativ, dels att vi har bara en huvudväg in mot Stockholm från hela nordostsektorn i länet och att den vägen redan nu är överbelastad med köer vissa tider, dels också att befolkningen i Stockholms läns nordostkommuner ökar med mellan 2 000 och 3 000 personer per år och att även alla dessa skall resa, utöver det tidigare antalet resande. En namninsamling för behållande av Roslagsbanan har samlat ca 40 000 namn. Det är en stor andel av berörd befolkning. Folkomröstningar har genomförts i Täby och Vallentuna kommuner, där man med stor majoritet har uttalat sig för en bibehållen Roslagsbana. Landstinget har inte tagit någon hänsyn till några av dessa argument. Den del av Roslagsbanan som kommunikationsministern nu har medgivit nedläggning av motsvarar ungefär 15 20 av Roslagsbanans längd under de senaste åren. Enligt SL:s egna uppgifter från 1978 har antalet passagerare från Rimbo mot Stockholm under perioden 1970-1977 ökat med 76 90 och antalet passagerare från Kårsta har under samma tid ökat med 72 96, detta trots att det ibland är mycket längre restider — i vissa fall är restiderna dubbelt så långa med tåget som med egen bil — och trots problem på grund av eftersatt underhåll. Man frågar sig hur stor resandeökningen skulle ha blivit om bandelen hade underhållits på samma sätt som andra järnvägar i länet. Det är ett olyckligt beslut som har fattats. Men kommunikationsministern undviker att svara på den fråga som jag har ställt: Vilka motiv har kommunikationsministern för att frånträda riksdagens beslut angående Roslagsbanan att utredningsresultatet skall avvaktas? — nämligen resultatet av den utredning som kommunikationsministern själv har tillsatt för utredning av trafiken i Stockholmsregionen. Jag måste säga att vi hade hoppats mycket av kommunikationsministern på grund av hans uttalande efter en resa på Roslagsbanan men att vi nu känner stor besvikelse över hans beslut. Kommunikationsministern säger att regeringens beslut innebär ett konstaterande av att det inte finns några trafikmässigt betingade hinder mot huvudmannens beslut att ersätta järnvägstrafiken med bussar. Men detta är inte något rimligt argument mot bakgrund av de förhållanden jag förklarat här och av att restiden genom detta beslut blir 15 minuter längre på de få kilometrarna mellan Rimbo och Kårsta.

Herr talman! Med stigande förvåning åhörde jag Allan Åkerlinds anförande i den här talarstolen. Jag trodde att Allan Åkerlind hade läst de tidningsurklipp han citerade. Jag har aldrig sagt ett enda ord om Roslagsbanan mellan Rimbo och Kårsta — aldrig ett ord! — utan det hela gäller den del av banan som skall ersättas med tunnelbana. Om Allan Åkerlind inte känner till det tror jag att han är den ende som inte gör det. Det var sakfel nummer ett. Det andra avser den utredning som det gäller, en utredning som tillsattes före min tid och som avser det statliga järnvägssystemet — jag betonar det statliga järnvägssystemet. Detta är icke ett statligt järnvägssystem. Denna järnväg ägs, förvaltas, drivs och betalas av Stockholms läns landsting. Jag tycker att Allan Åkerlind skulle se till att motsvarande fråga ställs i Stockholms läns landsting och icke här. Landstinget har dessutom tryckt upp en tidtabell som visar att om regeringen inte godkänt detta, så skulle det ha gått ett enda tåg på den här linjen. Det är vad landstinget skulle behöva göra. Det går inte, herr Åkerlind, att blanda ihop driftkostnader på en befintlig anläggning med nyanläggning av en tunnelbana med investeringar i halvmiljardklassen, där staten skall stå för en del av kostnaderna. Vi har att besluta i koncessionsärendet. Hade vi där inte lämnat bifall, hade landstinget trafikerat denna linje med ett enda tåg, möjligen som en demonstration. I det andra fallet gäller det om vi skall väga en befintlig resurs mot en nyinvestering. Den frågan får riksdagen senare ta ställning till. Men i denna fråga har regeringen och riksdagen i egentlig mening inte kunnat göra annat än att se om det föreligger några hinder för ett nedläggande. Regeringen kan icke se att det föreligger något hinder, när man ersätter trafiken med likvärdiga och i vissa avseenden förbättrade trafikförbindelser med buss. Vi skulle i annat fall överskrida de befogenheter vi har och de rättigheter som vi givit de lokala landstingen.

Herr talman! Jag vet inte om vi talar om samma sak. När jag talar om Roslagsbanan avser jag Roslagsbanan i dess helhet. När jag läste vad kommunikationsministern uttalat efter sin resa till Vallentuna, uppfattade jag det så att det var Roslagsbanan i dess helhet som herr kommunikationsministern var positiv till och inte bara delen till Täby. När det gäller den här utredningen avvisade riksdagen våra motioner förra året, i enlighet med trafikutskottets betänkande 1979/80:10 och under hänvisning till det redan pågående utredningsarbetet om förutsättningarna för den godsoch persontrafik på järnväg som berör Stockholmsregionen. Jag kan inte fatta det på annat sätt än att man hänvisat till just den utredning som berör Stockholmsregionen och godsoch persontrafiken på järnväg — inte bara SJ:s trafik. Det är så jag har uppfattat det, och om jag har fattat fel så ber jag om rättelse. Anledningen till att vi inte reagerade hårdare när våra motioner avslogs förra året var just hänvisningen till utredningen i trafikutskottets betänkande. Vi väntade att denna utredning skulle lägga fram resultatet av sitt arbete och att kommunikationsministern därefter skulle ta ställning. Nu har kommunikationsministern tagit ställning dessförinnan. Kommunikationsministern påstår att det blir en förbättrad trafik. Det anser inte vi i Roslagen, och det anser inte de 40 000 personer som skrivit på namninsamlingen för ett bibehållande av Roslagsbanan.
Herr talman! Om det blir bättre trafik eller inte får det ankomma på Stockholms läns landsting att bedöma. Frågorna får ställas där och besluten likaså tas där. Det är inte så intressant vad vi säger om det ena eller andra beslutet. I det regeringsbeslut som fattades den 6 september 1979 står det uttryckligen att man skulle utreda det statliga järnvägssystemet. Herr Åkerlind har på ett sätt ändå rätt — och jag kan förstå att han är något förvirrad — eftersom riksdagen sedan har hänvisat till att det beslutet skulle gälla all järnvägstrafik. Det är det som skapat förvirring i detta avseende. Men faktum är att utredningen bara gäller det statliga järnvägssystemet. Det som ändå är intressant, Allan Åkerlind, i själva sakfrågan är att om regeringen inte hade gått med på denna landstingets begäran, skulle det ha gått ett enda tåg. Jag har tidtabellen här i min hand, och herr Åkerlind kan få se på den. Det hade inte inneburit att man bevarat Roslagsbanan. Vad vi från regeringens sida hade kunnat göra var att vi på ett flagrant sätt hade kunnat lägga oss i vad lokala huvudmän har att besluta om och tvinga dem att upprätthålla trafiken med ett enda tåg, medan resten av trafiken ändå skulle ha gått med buss. Det är icke en realistisk och saklig politik — det måste jag tyvärr säga.

Herr talman! Jag bör kanske göra en kort kommentar till mitt särskilda yttrande i detta ärende. Den föreslagna lagändringen är uppenbarligen ytterligare ett uttryck för en politisk vilja att successivt överföra ansvar från en statlig myndighet — länsstyrelsen — till kommunala och landstingskommun nala myndigheter, trots att länsstyrelsen ju numera i stor utsträckning just rekryteras från landstingspolitiskt håll. Skillnaden mellan den nuvarande och den föreslagna lagstiftningen består däri att länsstyrelsen nu skall pröva och godkänna kommuners beredskapsplaner, medan kommunerna med den nya skrivningen endast behöver insända sina planer till länsstyrelsen, oavsett om denna gillar eller ogillar dem. I en av höstsessionens försvarsdebatter tillät jag mig att framhålla nödvändigheten av att vi åter håller en personlig och politisk beredskap för allvarliga utrikespolitiska händelser. I den allmänpolitiska debatten för några veckor sedan hävdade jag också den meningen att vi inte kan och inte får fortsätta att avväpna statsmakten till förmån för redan starka ”stater i staten”, sådana som arbetsmarknadens parter — av vilka en i dagarnat.o.m. utmanar grundlagen — kommunförbunden och massmediamonopolet. Det här lagförslaget innebär, för mitt sätt att se, ett bekymmer i denna tid, då mycket kan komma att hända i vårt omedelbara grannskap redan innan höstlöven fallit eller ens vårlöven spruckit ut. Om jag vore i kommunministerns kläder skulle jag känna en viss trygghet vid tanken på att kunna förlita mig på Johannes Antonsson, Harald Pettersson, Gösta Gunnarsson och Elvy Olsson, om allvarstider skulle stunda. Jag skulle nog känna större tveksamhet inför utsikten att vara i händerna på personer sådana som det förutvarande landstingsråd som i det senaste numret av Landstingsförbundets tidskrift på en helsida uppmanar sina likasinnade att ”strejka mot staten”. Trots min tveksamhet har jag nöjt mig med ett särskilt yttrande. Jag utgår trots allt från att samarbetet mellan länsstyrelse och landsting i de allra flesta fall kommer att förbli gott och komplikationsfritt. Men jag tänker på min hemkommun, Värmdö, vars beredskapsmässiga pulsåder bl.a. utgörs av Skurubron, som dock ligger i grannkommunen Nacka. Det är inte så många år sedan en ökänd terroristliga förberedde en sprängning av denna bro. Det skulle inte ha drabbat den större delen av Nacka kommun, som ligger på fastlandet, men för Värmdö hade det inneburit ungefär detsamma som broraset för Tjörn. Det kan finnas andra kommuner vilkas öde också ligger i händerna på en eller annan grannkommun. Det måste finnas någon överordnad, ansvarig instans som tar sig an deras intressen. Jag har därför tillåtit mig att förutsätta att regeringen likväl, genom landshövdingarna och inte minst civilbefälhavarna, skall veta att hålla sig underrättad om de konsekvenser som den nya lagstiftningen får. I detta sammanhang vill jag också uttrycka en förhoppning att sådana befattningshavares ställning och befogenheter förstärks när det gäller verksamheter för att förbereda deras framtida uppgifter. Hur detta skall kunna bli möjligt om man samtidigt reducerar de statliga befogenheterna i relation till de enskilda landstingens undandrar sig dock mitt bedömande. Även i federala och federativa stater brukar försvarsberedskapen vara en nationell uppgift. Herr talman! Jag hoppas för min del att Sverige dock i det längsta skall förbli ett rike och inte förvandlas till en federation av 27 självständiga landsting och kommuner.

Herr talman! Jag skall be att få instämma med Gunnar Biörck i Värmdö Onsdagen den när det gäller tveksamheten inför de åtgärder som vi nu skall besluta att 18 februari 1981 genomföra. Jag har under en följd av år haft ansvar för den civila beredskapsplan Kommunal beredläggningen vid en länsstyrelse, och jag vet därför hur rutinerna fungerar. skap Känsligheten hos kommunerna för att det skall finnas en myndighet ovanför dem som kan ge anvisningar och råd och samordna näraliggande kommuners planläggning tycks mig vara något för stor. Det förtjänar också att påpekas att den beredskapsplanläggning som genomförs i kommunerna till nästan 100 96 täcks av statsbidrag. Det finns då skäl att hävda att det är naturligt att den statliga myndigheten vill pröva planläggningen och förelägga den för länsstyrelsen för fastställelse. Rutinerna har emellertid varit sådana att den planläggning som sker i kommunerna successivt följs av beredskapsplanläggare vid länsstyrelsen. Man får alltså under hand de råd man behöver för att genomföra planläggningen. Genom att det förekommer ett så nära samarbete mellan länsstyrelse och kommuner i planläggningshänseende, kommer det nog att kunna fungera också i fortsättningen utan en formell fastställelse. Länsstyrelserna har i krig hela ansvaret för samordningen och för alla civila beredskapsåtgärder inom länet. Skulle det nu visa sig att de nya rutinerna inte fungerar så bra hoppas jag att man, utan att känna det som en prestigeförlust, är beredd att ompröva dessa bestämmelser.

Herr talman! Som framgått av Gunnar Biörcks anförande delar han utskottets uppfattning i huvudfrågan. Det föreligger alltså bara ett särskilt yttrande fogat till betänkandet. Detta särskilda yttrande förtjänar emellertid några kommentarer, och det bör inte heller stå oemotsagt. Jag anser att det särskilda yttrandet hänger i luften, därför att det bygger på uppfattningen att det i dag skulle vara ett obligatorium att upprätta beredskapsplaner. Om det faktiska förhållandet är sådant att det finns beredskapsplaner överallt, är det ändå så att lagen inte föreskriver det. Det är länsstyrelsen som ger kommunerna i uppdrag att upprätta planerna, om länsstyrelsen finner skäl för det. Denna förändring är också till nytta för kommunerna och kommunernas underställande. Landstingskommunerna behövde inte heller enligt den förutvarande lydelsen i lagen underställa länsstyrelsen beredskapsplanerna. Jag vill slutligen, bl.a. som kommentar till Olle Aulins anförande, peka på att det finns en ny sak i den föreslagna lagstiftningen som vi skall fatta beslut om i dag, och det gäller samrådet. Det har hittills skett ett nära samarbete mellan länsstyrelse och kommuner i det här arbetet. Men i och med det nu inskrivna samrådsförfarandet kommer samarbetet att fördjupas och kanske också ha ett annat innehåll. Samråd har ju en annan betydelse. Från KU:s sida finner vi alltså att den här förändringen är en lämplig åtgärd 73 att vidta. Förhållandena har ju i regel varit sådana, att kommunerna efter det att planerna har gjorts upp så småningom fått ta emot ett beslut om antagande som de endast haft att lägga till handlingarna.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

Herr talman! Riksdagen beslutar varje år om nivån på den ekonomiska ersättningen vid arbetslöshet för dem som är medlemmar i erkänd arbetslöshetskassa samt om nivån på det kontanta stödet från staten till dem som ännu inte tillhör arbetslöshetskassa. Som en konsekvens av dessa beslut fastställs senare nivån på utbildningsbidraget till dem som genomgår arbetsmarknadsutbildning. Således har riksdagen befogenhet att genom här nämnda beslut visa vilken ekonomisk trygghet man är beredd att ge de ca 86 000 arbetslösa som AMS redovisade i december 1980. Likaledes skall riksdagen i dag på samma sätt visa vilken ersättning man anser att de ca 40 000 AMU-elever som förbereder sig för inträde på arbetsmarknaden skall erhålla i utbildningsbidrag. Jagtror, herr talman, att vi vid dagens riksdagsbehandling av denna årligen återkommande fråga kommer att få en återupprepning av den debatt som brukar föras mellan oss från oppositionen och de tre borgerliga partier som företräder riksdagsmajoriteten. Den borgerliga majoritetens förslag innebär nämligen i år liksom varje år sedan 1977, då vi haft borgerliga regeringar, att man reellt försämrar den ekonomiska ersättningen till arbetslösa och AMU-elever.

För vår del vill vi hålla fast vid 1973 års riksdagsbeslut om frivillig arbetslöshetsförsäkring, som innebar att arbetslösa i princip skulle kunna kompenseras för inkomstbortfall intill 91,7 26 av den förlorade arbetsinkomsten samt att grundtryggheten inom arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen skulle utvecklas parallellt i ersättningshänseende. Livsmedelsarbetareförbundet har i sin tidning Mål och Medel belyst utvecklingen av skillnaderna mellan arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen, varvid den sistnämnda omräknats till en femdagarsförsäkring. Man har tagit fram ett stapeldiagram i vilket man visar att arbetslöshetsersättningen 1973 var 21 Yo lägre än sjukersättningen. I dag är denna skillnad ca 84 70. Enligt de premisser som det här stapeldiagrammet bygger på skulle skillnaden mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen teoretiskt sett motsvaras av ca 800 kr. per vecka. Vi inom socialdemokratin baserar våra motionsförslag på de framställningar beträffande nivåerna på arbetslöshetsersättningen som Arbetslöshetskassornas samorganisation har gjort och som har understötts i remissyttrandena från AMS, LO, TCO och SACO/SR. Det finns således en bred uppslutning bakom våra motionsyrkanden om att fyra nya dagpenningsklasser — 200 kr., 210 kr., 220 kr. och 230 kr. per dag — skall införas fr.o.m. den 1 april 1981. Regeringens förslag, som den borgerliga utskottsmajoriteten ställer sig bakom, är nu på väg att sänka nivån på ersättning från arbetslöshetsförsäkringen till den nivå som rådde före den moderna arbetsmarknadspolitikens genombrott. Som exempel kan nämnas att vi redan hösten 1979 nådde ett ersättningsläge där ersättningen för exempelvis ett sjukvårdsbiträde med en månadslön på 5 500 kr. reducerats till 75 20 av tidigare lön. En arbetslös skiftgående pappersarbetare med en månadslön på 6 250 kr. har fått en reduktion till 66 26 av tidigare lön och en byggnadsarbetare till 64 26 av tidigare lön. Detta är alltså baserat på lönerna 1979. Sedan dess har det ju också hänt en del när det gäller löneutvecklingen. Sådana reduceringar av ersättningen till de arbetslösa vill alltså regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten fortsätta att verkställa, trots att de är medvetna om att bristerna i deras ekonomiska politik dels höjer levnadskostnaderna, dels slänger ut allt fler människor i arbetslöshet. Detta bevisas avatt de inte vill höja högsta ersättningsbeloppet till högre än 210 kr. per dag. Dessutom vill man inte ge dem som ännu inte tillhör arbetslöshetskassan, dvs. våra ständigt växande skaror arbetslösa ungdomar, någon höjning alls av det kontanta arbetslöshetsstödet. Vi vill höja detta stöd från 75 kr. per dag till 85 kr. per dag. Nu liksom alltid tidigare anvisar socialdemokraterna realistiska kostnadstäckningar för de förslag som läggs fram. Den borgerliga utskottsmajoriteten går emot samtliga våra krav. Man erkänner att regeringens förslag inte ger kompensation för de levnadskostnadsförändringar som har inträtt efter den förra höjningen. I utskottsbetänkandet kopplas den textramsa på som samtliga borgerliga företrädare tycks ha inbyggd inom sig liksom i en bandspelare, nämligen detta att det utomordentligt ansträngda statsfinansiella läget inte tillåter några höjningar av det slag som vi har föreslagit. Herr talman! Det finns ingenting som säger att vi inte skulle ha råd att ge människor som oförskyllt har råkat ut för arbetslöshet en dräglig ersättning. Den borgerliga politiken tillåter på område efter område stora subventioner och stöd till kapitalägare och förmögna människor. Då är det från rättvisesynpunkt också berättigat att de arbetslösa erhåller en ersättning som de kan leva på. Herr talman! I olika sammanhang då vi socialdemokrater har varnat för att ett fortsatt borgerligt styre skulle innebära en urholkning av den sociala tryggheten för olika samhällsgrupper har detta förnekats. Det aktuella betänkandet från arbetsmarknadsutskottet visar att det som vi varnat för mer och mer blir verklighet. När samhällsekonomin måste stramas åt, drabbas i ett borgerligt styrt samhälle alltid de sämst ställda. Folkpartiets försäkringar om att partiet företräder en social liberalism är i år liksom alla tidigare år i regeringsställning ingenting annat än pratbubblor. Centerpartiets återkommande deklarationer att partiet vill hindra koncentration av människor från glesbygd till storstad är inte mycket värda, när centerpartisterna, som nu när det gäller det aktuella betänkandet, medverkar till att försämra försörjningsmöjligheterna för de arbetslösa, så att dessa helt enkelt måste packa sina flyttlass. De har ju inte ekonomiska möjligheter att vänta tills något arbete dyker upp på hemorten.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

Herr talman! Arbetslösheten ökar i vårt land. Att drabbas av arbetslöshet är förödande. Därför måste alla medel sättas in för att bekämpa arbetslösheten. Så gör dock inte den borgerliga regeringen. Tvärtom drar den in på arbetsmarknadsstyrelsens anslag, tvärtom bedriver den en näringspolitik som innebär att ännu fler människor slås ut i arbetslöshet, allt fler människor får försämrade levnadsmöjligheter. I dag uppgår de direkt arbetslösa till 108 000 personer. Många hundra tusen fler återfinns i arbetsmarknadsutbildning, förtidspensionering på grund av handikapp eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd m.m. Det är dessa grupper, som redan har det dåligt ställt i samhället, som även den här regeringspropositionen angriper. Under en rad av år har Arbetslöshetskassornas samorganisation hos regeringen hemställt om höjningar av dagpenningsklasserna för dem som är arbetslöshetsförsäkrade. Men det har de gjort utan att bli bönhörda. Den senaste höjningen genomfördes att verka fr.o.m. den 1 juli 1979. Den gången införde man ett par halvklasser, varav den högsta låg på 195 kr. Det stred den gången mot A-kassornas samorganisations begäran, som var att den högsta klassen skulle ligga på 210 kr. Efter det har A-kassornas samorganisation begärt ytterligare höjningar, vilket regeringen har avvisat. Det är märkligt — eller det kanske inte är så märkligt egentligen — att regeringen, samtidigt som den avvisar höjda ersättningar till de arbetslösa, föreslår att beskattningen på arbetsfria inkomster skall lindras. Jag tänker närmast på skattereduktionen för aktieutdelningar som togs i höstas, ungefär samtidigt som de arbetslösa vägrades höjd arbetslöshetsersättning. Det är samma mönster som har gått igen sedan denna regering tillträdde 1976 — man tar från dem som har det sämst och ger till dem som har det bäst. Hela den borgerliga regeringspolitiken slår igenom på det här viset inom alla områden. Hela tiden är det den lönarbetande klassen som får stå tillbaka för de priviligierade höginkomstgrupper som finns. När lönarbetarna i än högre grad kastas ut i arbetslöshet på grund av den bedrivna regeringspolitiken, då skall de inte ens ges sitt rättmätiga arbetslöshetsunderstöd. Vänsterpartiet kommunisterna stöder A-kassornas samorganisation och har också ställt kravet att den högsta dagpenningen skall vara 230 kr. Lagen om kontant arbetsmarknadsstöd trädde i kraft 1974. I och för sig kan man säga att denna reform var ett framsteg. Men redan då, när ersättningen sattes till 35 kr. per dag, var den alldeles för låg. Vi har från vpk:s sida under alla år hävdat att det kontanta arbetsmarknadsstödet måste höjas, och höjas avsevärt över vad det har utgått med. Så har dock inte regeringen — vare sig den socialdemokratiska på sin tid eller den borgerliga därefter — ansett, utan man har hållit det kontanta arbetsmarknadsstödet nere på en sådan nivå att det inte kan vara möjligt för en människa att leva på det. Det kontanta arbetsmarknadsstödet tillkommer ju framför allt unga arbetare som ännu inte har kvalificerat sig för medlemskap i A-kassan så att de därigenom kan få ett någorlunda drägligt arbetslöshetsunderstöd. Det drabbar invandrare, det drabbar kvinnor, det drabbar framför allt handikappade. Det är de grupperna som återigen kommer i kläm när regeringen visar sin politiska vilja. På vpk:s yrkande om höjning av det kontanta arbetsmarknadsstödet till 120 kr. att gälla fr.o.m.den 1 april 1981 svarar utskottet att det statsfinansiella läget inte tillåter någon höjning.

Den debatten är inte ny, och den ser ut att få fortsätta. Enligt borgarregeringens politik är det statsfinansiella läget tydligen så gott att man envisas med att ha kvar en så orättvis form som indexreglering av skatt. Det är återigen höginkomsttagarna som gynnas och låginkomsttagarna som drabbas. När regeringen i december fick igenom sitt förslag om att stimulansbidraget i arbetsmarknadsutbildningen, den s.k. stimulanstian, skulle försvinna till vissa delar, innebar också det ett angrepp mot de sämst ställda i samhället. Nu fortsätter regeringen att trampa på i samma spår med sin svångremspolitik: nu vill den ta bort stimulanstian för alla övriga kategorier som än så länge har haft den kvar. Vi vänder oss mot detta. Vi vände oss också emot att man minskade stimulansbidraget från 15 kr. till 10 kr. Vi ansåg att de arbetslösa, de som går på arbetsmarknadsutbildning osv., gott och väl behöver dessa pengar för att kunna ha en dräglig tillvaro. Vi anser alltså att stimulansbidraget ändock gör sin verkan genom att hålla arbetsmarknadsutbildningens understöd på en sådan nivå att det kan finnas en någorlunda stor chans för den som får det bidraget att klara sig. Vi anser vidare att utbildningsbidraget inte är tillräckligt stort när det ligger på en nivå av 155 kr. Regeringens förslag till förändringar av A-kassedagpenningsklasserna kommer att innebära att stimulansbidraget går upp med 15 kr. efter ett beslut i enlighet med regeringens förslag. Men detta är långt ifrån tillräckligt, eftersom man samtidigt med höjningen med 15 kr. har dragit bort stimulansbidraget, vilket gör att nettot inte blir mer än 5 kr. till — och det är bara till dem som redan har utbildningsbidrag. De som kommer att inträda i utbildningen efter det att förslaget har gått igenom kommer således att få en ytterligare försämring. Till detta tycker jag att man skall konstatera att om man jämför stimulansbidragets värde när det höjdes till 155 kr. med det värde som det har i dag, så kommer man fram till ett belopp på 115 kr. Det tycker jag ganska tydligt talar om vad det är för urholkning av de här bidragen som har skett under årens lopp. Men regeringen vill absolut inte medverka till att återställa värdet. De riksdagsledamöter som kom in genom huvudentrén i dag har väl också haft möjlighet att ta del av ett uttalande — vad människor som drabbas av arbetslöshet, som går på arbetsmarknadsutbildning och som drabbas av regeringens svångremspolitik, anser. De människorna har erfarenhet av den här situationen och vet naturligtvis vad de talar om — till skillnad mot oss som har våra löner från riksdagen och alltså inte alls behöver tänka oss in i situationen att endast ha ett utbildningsbidrag på 155 kr. om dagen att reda sig på. De säger i sin uppmaning till riksdagsmännen att ta ansvar för AMU-elevernas levnadsvillkor följande: ”AMDU-elevernas villkor har drastiskt försämrats under det sista året. Utbildningsbidraget har legat stilla sedan den 1 juli 1979. Under denna tid har inflationen urholkat bidraget med nära 25 96. Nu har även den s.k. stimulanstian försvunnit vilket ytterligare försvagar AMU-elevernas villkor. Regeringen föreslår en höjning av bidraget med 15 kr., för de som har det högsta bidraget och ingen höjning av det lägsta bidraget. Detta får till resultat att höjningen bara blir 5 kr. och en sänkning av det lägsta bidraget med 10 kr. när stimulanstian försvinner för alla. Även klyftan mellan dem som har det lägsta respektive högsta bidraget ökar, vilket innebär att skillnaden ökar mellan dem som är etablerade på arbetsmarknaden och de svaga grupperna i De som är under 20 år har endast 75 kr. per dag att leva på, vilket är en omöjlighet. Givetvis måste de gå under samma bidragssystem som de övriga eleverna. De minskade anslagen till AMU har lett till kraftiga försämringar av utbildningens kvalitet på många kurser. Speciellt hårt drabbas de invandrare som läser svenska på AMU. Redan den tidigare kurstiden på 18 veckor var orimligt kort. Nedskärningar av antalet platser — även på kurser som leder till jobb — innebär att många som behöver en yrkesutbildning på AMU idag förvägras det. Därför kräver vi AMU-elever: Höj utbildningsbidragets lägsta och högsta nivå med 35 kr/dag omedelbart! Stimulanstian måste vara kvar! Jag tycker inte att det är märkligt att AMU-eleverna ställer de här kraven. Jag tycker inte heller att det är märkligt — med tanke på den regeringspolitik som bedrivits sedan 1976 när en borgerlig regering drog in i kanslihuset — att man inte vill medverka till detta. Regeringen har hela tiden visat vilken sida den står på. Däremot är det märkligt att inte socialdemokraterna vill vara med och uttala sig för de rättmätiga krav som AMU-eleverna ställer. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till vpk:s motion.

Herr talman! Den gällande lagen trädde, som det har sagts, i kraft den 1 januari 1974. Högsta ersättningsbelopp var då 130 kr. per dag. Maximiersättningen har sedan höjts vid tre olika tillfällen. Den senaste höjningen skedde den 1 juli 1979, och den högsta ersättningen blev då 195 kr. — detta är det belopp som f. n. utgår. För ett år sedan ville socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna att dagpenningen skulle höjas. Den dåvarande arbetsmarknadsministern ansåg sig då inte vara beredd att föreslå riksdagen en höjning. Men han meddelade riksdagen att det fanns anledning att snart pröva frågan, dvs. redan under det kommande budgetåret. Det blev också riksdagens beslut. Arbetslöshetskassornas samorganisation har ansett att höjningen borde uppgå till 230 kr. Det är detta förslag som socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna har anslutit sig till i sina motioner och sina förslag. Jag kan ha förståelse för den ambition som företrädarna för oppositionspartierna visar. Jag tycker bara att man bör komma ihåg att höjningarna under 1970-talet i stort sett följt basbeloppsförändringarna. Den höjning som vi nu står i begrepp att besluta om har samma inriktning, även om den inte innebär en fullständig kompensation. Förslaget måste — Sune Johansson redovisade att vi brukar säga så — ses mot bakgrund av det utomordentligt ansträngda statsfinansiella läget. Han sade någonting om att vi spelar upp den här ramsan som något slags bandspelare. Men Sune Johansson skall, när han argumenterar, observera att det ändå är en höjning som vi nu skall besluta om. Skillnaden är bara att vi inte vill höja lika mycket som socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna föreslår. Jag minns att Sune Johansson förra året ansåg att beloppet egentligen borde ha höjts till 240 kr. Nu vill ni emellertid höja till 230 kr. — alltså vill inte heller ni höja så pass mycket att det blir fullständig kompensation. Det är helt enkelt bara fråga om olika bedömningar. Ni vill höja mer än vi. Och vi hänvisar, när vi inte kan höja lika mycket som ni vill, till det statsfinansiella läget och den kärva ekonomi som vi lever i. I det här sammanhanget talade Sune Johansson om folkpartisterna och om att dessa brukar ha sociala ambitioner. Ett liknande uttalande gjordes också om centerpartisterna, som nu skulle frångå sina sociala traditioner. Och när det gäller moderata samlingspartiet så har vi syndat ända sedan — om jag minns rätt — 1934. Men, Sune Johansson, vad menas med socialt? Är det — kortsiktigt — mera socialt att höja med 10 eller 15 kr. än att ta ansvar för den situation som vi nu upplever när det gäller svensk ekonomi, att ta ansvar för en politik som visserligen är impopulär och hårdhänt men som ändå siktar till att återigen åstadkomma tillväxt i landet, att återigen skapa resurser just för att möjliggöra social trygghet? Vad menas med mest socialt, Sune Johansson? Om vi skulle sitta och resonera om det här över ett bord, så är jag helt övertygad om att Sune Johansson skulle biträda ståndpunkten att det långsiktigt gäller för oss att nu föra en sådan ekonomisk politik att vi får möjlighet att ta hand om de gamla och sjuka och att stötta dem som dess värre inte har något jobb. Även när det gäller det kontanta arbetsmarknadsstödet, det s.k. KAS-stödet, som nu uppgår till 75 kr. och som utgår till icke försäkrade arbetslösa, så föreslår socialdemokraterna en höjning upp till 85 kr. Vänsterpartiet kommunisterna tar i riktigt rejält och vill höja till 120 kr. Jag respekterar också dessa förslag, och jag kan ha förståelse för den ambitionen.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

Herr talman! Det var i och för sig inga speciella nyheter som Alf Wennerfors kom med, trots deklarationen om den borgerliga inställningen till stödet åt de arbetslösa och eleverna i arbetsmarknadsutbildning. Det var kända argument, och han upprepade ju det som står i utskottsbetänkandet, när han refererade till den utomordentligt svårartade statsfinansiella situationen. När vi från socialdemokratins sida anlägger synpunkter på hur man skall klara den sociala tryggheten för människor inrymmer vi i begreppet socialt ansvar en ekonomisk grundtrygghet som innebär att man skall kunna existera på de här ersättningarna. Allt vårt agerande här i riksdagen inrymmer också förslag till en ekonomisk politik som innebär att man kan se ljusare på framtiden. Men från borgerligt håll ställer ni ju sällan upp på det. Samtliga socialdemokratiska förslag på det området liksom på många andra områden blir nedröstade och nedklubbade här i kammaren. I detta sammanhang finns det alltså inga alternativ för vår del, utan vi måste fortsätta att argumentera för en helhetspolitik gentemot den borgerliga politiken. Stödet till de arbetslösa människorna i samhället är en del av denna helhetspolitik. Alf Wennerfors menade att vi väl får acceptera att det blir en litet lägre ökningstakt i ersättningsbeloppen. I mitt inledningsanförande deklarerade jagatt vi från socialdemokratins sida håller fast vid grundprincipen från 1973, att vi om möjligt skall försöka upprätthålla en ekonomisk kompensationsgrad till de arbetslösa människorna på 91,7 90. Det har alltså de borgerliga inte lyckats med under de här åren. Underligt nog talar ni ändå om att ni åstadkommer höjningar. Ja, det gör ni nominellt på papperet, men med hänsyn till kostnadsutvecklingen, löneutvecklingen m.m. är det en reell försämring av ersättningen till de arbetslösa som ni år efter år har åstadkommit. Det är detta som vi reagerar mot från socialdemokratiskt håll. Alf Wennerfors har inte kunnat ge några andra motiveringar till de borgerligas agerande och tänkande än vad som har sagts i utskottsbetänkandet, och därför tycker jag inte att jag har anledning att mer kommentera det som han hittills har sagt.

Herr talman! Jag noterar att Alf Wennerfors återigen hänvisar till det statsfinansiella läget utan att på något vis säga att man skall förbättra det genom att verkligen gripa sig an de stora problem som orsakat detta dåliga statsfinansiella läge. Det vore naturligtvis bättre att regeringen inriktade sin politik mot att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, som undanhåller samhället summor som gott och väl motsvarar de miljarder i besparingar som regeringen föreslagit i tidigare sparpropositioner och som den kommer att föreslå i framtida sparpropositioner. Det vore bättre att ni inriktade er på att bekämpa denna brottslighet och på att dra in de pengar till samhället som undanhålls genom den i stället för att angripa de sämst ställda, de arbetslösa, de människor som genomgår arbetsmarknadsutbildning o. d. Sedan vill jag rätta Alf Wennerfors på en punkt, när han sade att vi vill höja det kontanta arbetsmarknadsstödet med 10 eller 15 kr. Vårt förslag följer det förslag som arbetslöshetskassornas samorganisation har lagt fram. Det har våra tidigare förslag också gjort. Förslaget innebär en höjning av dagpenningsklasserna med 20 kr. i förhållande till vad regeringen föreslagit. Sedan försöker Alf Wennerfors att på något vis blidka oss och mildra regeringens förslag genom att säga att borgerligheten har förståelse för att vänsterpartiet kommunisterna kräver 120 kr. i kontant arbetsmarknadsstöd till de arbetslösa, men sedan skyller han naturligtvis på det statsfinansiella läget. Då vill jag erinra alla här i kammaren inkl. Alf Wennerfors och även de AMU-elever som jag förmodar sitter på åhörarläktaren om att moderaterna och de övriga borgerliga partierna redan före det nuvarande statsfinansiella läget över huvud taget motsatt sig höjningar av det kontanta arbetsmarknadsstödet, höjningar som vänsterpartiet kommunisterna föreslagit. Att framföra det argumentet, Alf Wennerfors, var som att slå hål i ett tomt luftrum. Jag skulle vilja sluta med att säga att borgarregeringen och de borgerliga riksdagsledamöterna i denna kammare kanske borde genomgå en arbetsmarknadsutbildning, så att de fick känna på både den ekonomiska och den reella verkligheten och erfara hur det är att vara arbetslös. Då kanske det blev både stimulansbidrag och extra utbildningsbidrag.
Herr talman! Sune Johansson meddelade kammaren att det inte var mycket nytt som jag hade att komma med. Och det värsta är, att man också om Sune Johanssons inlägg kan säga att det inte innehöll så väldigt mycket nytt i förhållande till hans anförande förra året. Det var heller inte så mycket nytt i Sune Johanssons replik. Därför skulle jag kunna göra det lätt för mig i varje fall när det gäller Sune Johansson och be att få hänvisa till mitt tidigare inlägg, där det inte var så mycket nytt. Men vänsterpartiet kommunisternas representant, Tommy Franzén, går vidare och vill gärna ha en stor ekonomisk-politisk debatt i kammaren i anslutning till det här ärendet. Dessutom riktar han sig till läktaren och tycks plötsligt tro att detta är något slags torgmöte — men det är det faktiskt inte alls. Tommy Franzén hänvisade redan i sitt första inlägg till att vi för en sådan näringspolitik att vi kastar ut människorna i arbetslöshet. Han säger dessutom att vi borde satsa mycket mer på att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Men det är väl ändå så, Tommy Franzén, att den borgerliga regeringen har lagt fram och kommer att lägga fram förslag som innebär att vi skall få en bättre näringspolitik och att vi skall få fart på svensk industri. Det har satsats och kommer att satsas ännu mer på att vi skall komma åt den ekonomiska brottsligheten. Det är, som sagt, frågor som vi skall diskutera i annat sammanhang — diskussioner som dessutom är ganska nära förestående. Sedan säger Tommy Franzén att jag, när jag säger något vänligt, försöker blidka honom — och det får jag inte göra. Då skall jag inte göra det — jag menade bara med mitt inlägg på den punkten att skillnaden mellan de båda blocken faktiskt inte är särskilt stor när det gäller ambitionerna. Ni går en bit längre, och jag har sagt att jag har förståelse för det. Jag önskar att vi också skulle ha kunnat göra det, men vi måste alltså ta hänsyn till det mycket hårt ansträngda finansiella läget — ramsan, som Sune Johansson sade. Låt mig fråga, Sune Johansson: Varför lägger ni inte fram ett förslag om en allmän obligatorisk försäkring för att vara riktigt ambitiösa, gå riktigt långt och verkligen locka väljare? När utredningen föreslog detta skulle det kosta 1,3 miljarder att få alla med i en allmän, obligatorisk försäkring. Jag talade i dag på morgonen med en av utredningsledamöterna och frågade vad det skulle kosta i dag att genomföra en sådan försäkring. Svaret blev att det säkert skulle kosta bortåt 2 miljarder kronor. Det är möjligt att han har rätt. Men hade vi haft resurser och hade vi fört en bättre politik under de senaste 15 åren, då skulle vi ha kunnat göra detta. Nu håller vi emellertid på att rekonstruera det som ni ställde till med, Sune Johansson. Så småningom skall vi få sådana resurser att vi kan genomföra en allmän obligatorisk försäkring — även om den kostar 2 miljarder kronor, och kanske om några år ännu mycket mer.
Herr talman! Vi har från socialdemokratiskt håll ingenting emot att man försöker åstadkomma en samhällsekonomi som ger utrymme för sociala insatser för de arbetslösa människorna. Men vi tror inte att den borgerliga politik som bedrivs här i landet i dag över huvud taget kommer att ge några överskott för att åstadkomma sådana här insatser framöver. Vi tycker därför att det i nuläget är fullständigt ointressant att prata om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Några 2 miljarder kronor lär inte ni kunna skrapa ihop i det här samhällsekonomiska läget — såsom ni regerar landet i dag. Och därför tycker vi att det är en utopi. När jag tidigare sade att Alf Wennerfors inte kommer med någonting nytt syftade jag på att man märkligt nog från borgerligt håll, inte bara i detta sammanhang utan i många andra sammanhang, trots att man genomför reella försämringar för folk, ändå kan få det till att det är fråga om framsteg. Och jag begriper inte var de människor har fått sin skolning och utbildning som tolkar resultatet av den förda politiken på det sättet! Om man exempelvis försämrar de reella villkoren för arbetslöshetsersättningen, då får de som åtnjuter bidrag alltså ett sämre ekonomiskt utfall — detta ingår i det allmänna medvetandet, och man skall inte försöka göra svart till vitt.
Herr talman! Jag tycker förstås, kanske till skillnad mot Alf Wennerfors, att det finns anledning att göra överblickar över hela den politik som regeringen bedriver. Jag tycker inte att man bara skall rycka ut en liten bit och prata enbart om det kontanta arbetsmarknadsstödet, utbildningsbidraget och arbetslöshetsersättningen, utan jag tycker att man också skall sätta in de avsnitten i det stora sammanhanget. Jag gjorde det genom att visa på vad regeringen inte gör, nämligen försöker komma åt den ekonomiska brottsligheten — jag tog det som ett exempel. I mitt inledningsanförande redovisade jag också hur regeringen beter sig på skattepolitikens område. Det finns alltså skäl att sätta in den aktuella frågan i ett annat politiskt sammanhang. Sedan må naturligtvis Alf Wennerfors tycka att jag tar upp en större finanspolitisk debatt — det må vara hans sak. Beträffande det som Alf Wennerfors sade om regeringens åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten skulle jag vilja säga att vi kan konstatera att dessa är verkningslösa. Däremot är de åtgärder som ni vidtar mot de arbetslösa människorna i det här landet inte verkningslösa. Alf Wennerfors hänvisade till den näringspolitik som borgarregeringen bedriver. Men förhållandena i andra länder har visat hur en sådan politik drastiskt ökat arbetslösheten och hur de sämst ställda människorna i de samhällena drabbats värst. Jag skulle vilja upprepa att det kanske finns skäl för Alf Wennerfors m.fl. att genomgå en arbetsmarknadsutbildning, då skulle också ni få känna på vad 20 kr.

Herr talman! När arbetsmarknadsministern till massmedia meddelade att en proposition om arbetslöshetsförsäkringen skulle komma sade han ungefär: Det är inte de arbetslösa som skall bära bördorna av en dålig ekonomi, utan de skall ha kompensation för bl.a. penningvärdeförsämringen. Han använde egentligen samma uttryck som vi socialdemokrater använt sedan mitten av 1979 för att få arbetsmarknadsministrar att begripa att de arbetslösa varit utsatta för en orättfärdig behandling. Arbetsmarknadsministerns glättade tal är ett försök att dölja den verkliga politiken. Den borgerliga majoriteten i riksdagen har kontinuerligt avslagit våra krav på höjningar av dagpenningsklasserna för att de skall komma i någorlunda nivå. Det kan inte vara brist på kunskaper som gjort att regeringen är så okänslig ifråga om rättvisa åt de arbetslösa. Att man har fått information har vi hört av tidigare talare här i dag. Det har inte bara vi socialdemokrater sett till, utan även de som har den direkta kontakten med de arbetslösa har gjort fruktlösa försök att vinna förståelse för de här synpunkterna. Det har tidigare sagts — men det kan upprepas: I maj 1979 tillskrev arbetslöshetskassornas samorganisation den dåvarande arbetsmarknadsministern och krävde att tre nya dagpenningsklasser skulle införas. Skälet till framställningen var dels att riksdagen under första halvåret 1978 hade prutat på en tidigare begäran om nya dagpenningsklasser, dels att stora kostnadsökningar hade skett. Detta rimliga krav hamnade i den berömda folkpartistiska papperskorgen. I september 1980 hade Arbetslöshetskassornas samarbetsorganisation ytterligare en gång tillskrivit regeringen. I skrivelsen krävde samarbetsorganisationen fyra nya dagpenningsklasser. I brevet visade samarbetsorganisationen på vad som hänt med arbetslöshetsförsäkringen i jämförelse med sjukförsäkringen. År 1973 var skillnaden 62 kr. i veckan till nackdel för de arbetslösa. I dag har skillnaden mellan högsta ersättning per vecka ökat så att den sjuke får drygt 800 kr. mer i veckan. Samarbetsorganisationen säger i brevet till regeringen: Samarbetsorganisationen är medveten om den situation landets ekonomi befinner sig i och kräver f. n. ej en höjning till 250 kr. per dag, som är klart motiverad av prisoch löneutvecklingen. Vi anser det dock vara nödvändigt att den höjning som samarbetsorganisationen begärde i december 1979 genomförs från årsskiftet 1980-1981. I ett läge där arbetslösheten stiger vägrar den borgerliga majoriteten att ge de arbetslösa vad de har rätt att kräva. Det visar ännu en gång var regeringen och riksdagsmajoriteten står: nej till rättmätig ersättning åt de arbetslösa, ja till minskad skatt för dem som har arbetsfria inkomster på aktier. Låt mig till slut, herr talman, något kommentera Alf Wennerfors resonemang — Sune Johansson har gjort det och även Tommy Franzén har försökt. Egentligen döljer Alf Wennerfors resonemang ett mycket mycket djupt reaktionärt tänkesätt. Han säger: Vad är socialt? Är det att höja 20 kr.? Han säger också: De har ju ändå fått en höjning, så vad är det här att prata om? Så talar en god reaktionär. Det resonemanget kan vi från socialdemokratins sida aldrig acceptera. I ett läge när man får större och större arbetslöshet - inom mitt eget fack är den nu uppe i över 7 Jo av dem som tillhör arbetslöshetskassan — kan det inte bli fråga om att hantera diskussionen så lättvindigt som Alf Wennerfors har gjort. Vi kräver inte kompensation. Vi tar hänsyn — och det gör samarbetsorganisationen också — till att samhällsekonomin är körd i botten. Men vad vi kräver är ett anständigt resonemang när man diskuterar de här frågorna. Jag yrkar, herr talman, bifall till de socialdemokratiska reservationerna.
Herr talman! Jag skall kommentera det allra sista Lars Ulander berörde, nämligen frågan om vad som är verkligt socialt. Jag tog upp den tråden därför att Sune Johansson talade om det sociala folkpartiet och det sociala centerpartiet, medan vi i moderata samlingspartiet naturligtvis har varit förfärliga ända sedan 1934 när det gäller sociala ambitioner. Jag tyckte att det fanns anledning att ställa frågan: Vad är det egentligen som är socialt? Sedan gjorde jag en jämförelse mellan två olika slag av åtgärder. Lars Ulander är debattekniskt skicklig, så han nämnde bara den ena delen av det jag sade, nämligen det om kortsiktiga höjningar av dagpenningsklasserna. Det är väl självklart att varenda ledamot av den här kammaren skulle vilja vara med om att höja dagpenningen ännu mycket mera än vad vi kommer att besluta om i dag. Jag kan inte tänka mig att någon riksdagsman skulle ha någon annan ambition. Men över huvud taget när det gäller stöd av olika slag måste vi ta hänsyn till hur mycket vi har i kassan och hur mycket vi har i kassan framöver. Inte minst måste vi tänka på det ansvar vi har inte bara för ett år framåt utan för tio år framåt och för den sociala trygghet som den kommande generationen skall uppleva. Det var därför jag frågade: Vad är mest socialt — det som vi gärna vill göra nu eller det som vi måste göra med tanke på kommande generationer? Jag menar att det gäller att vara försiktig och hushålla med pengar, så att vi kan skapa tillväxt för framtiden och ta ansvar för de människor som behöver hjälp och då inte bara i dag utan också under morgondagen.
Herr talman! Alf Wennerfors återkommer till resonemanget om vad som är socialt och ställer frågan: Är det socialt med kortsiktiga höjningar av ersättningen till de arbetslösa? Ja, visst är det socialt. Det är klart att det är socialt att se till att de som behöver solidaritet också får den. Att det inte har varit någon ledstjärna för moderata samlingspartiet eller för högern — partiet har också haft andra namn — är vi medvetna om, så därför är det kanske något av en överloppsgärning att föra den här debatten. Men för oss framstår det som helt nödvändigt, när människor på grund av en ytterst dålig borgerlig politik hamnar i arbetslöshet, att vi visar dem den solidaritet som vi kan göra. Höjda arbetslöshetsersättningar är ett uttryck för det. Här sänker man skatter för höginkomsttagarna, och sedan går man upp och ställer frågan: Är det socialt att se till, att människor får en hygglig situation under den tid de är arbetslösa?
Herr talman! Jag är ledsen att jag tvingas förlänga debatten ytterligare, men jag måste påminna ledamöterna i kammaren och dem som sitter på läktaren om att vi faktiskt föreslår en höjning av dagpenningen i dag. Vi kommer alltså att besluta den höjningen, om vi får en röst mer än oppositionen. Det innebär ett socialt ansvarstagande, Lars Ulander, för de förhållanden som gäller nu och för dem som är arbetslösa. Men samtidigt är det ett ansvarstagande också för hur vi skall klara framtiden när det gäller den sociala tryggheten. Det är så jag menar att man skall kunna uppfatta det.
Herr talman! Klarar framtiden gör man alltså enligt borgerlig modell genom att dra in för de arbetslösa. Alf Wennerfors säger att det ändå blir en höjning, men det blir det inte. De här dagpenningsklasserna har inte höjts sedan mitten av 1979, och dessutom var de eftersläpande redan då. Med den inflationspolitik som har förts kan man inte rimligen påstå att 15 kr. betyder någon höjning. Det är inte ens kompensation för den inflation som har varit sedan dagpenningen senast höjdes. Det var alltså en mycket dålig förklaring.

Herr talman! När jag har lyssnat på den här debatten har jag blivit överraskad, framför allt av Tommy Franzéns argumentering. Han upprepar gång på gång sin mening att de borgerliga ledamöterna borde känna på hur det är att vara arbetslös. Jag vet inte om Tommy Franzén eller andra kammarledamöter någonsin varit arbetslösa, men jag har varit det. Under mina år som byggnadsarbetare har jag varit arbetslös vid flera tillfällen, vid ett par av dem flera månader i sträck. Det var socialdemokratisk regering då, på 1950 och 1960-talen. På den tiden var arbetslöshetsersättningen avsevärt lägre än den är nu — lägre även i förhållande till prisläget då. Jag stöder regeringens och utskottets förslag, bl.a. med hänvisning till den argumentering som framförts av Alf Wennerfors.

Herr talman! När naturvårdsverket i slutet på 1960-talet väckte frågan om att i fjällområdet inrätta ett stort reservat, som skulle beröra Storumans, Sorsele och Arjeplogs kommuner, mötte förslaget mycket stark kritik från de berörda kommunerna och från de två länsstyrelserna i övre Norrland. Naturvårdsverkets ledning försökte lugna de klagande och lovade att ett motiv för att bilda ett naturreservat skulle vara att man därmed kunde ge möjlighet till statliga satsningar på olika anläggningar och åtgärder i området. Redan vid den tidpunkten hade man lagt fram förslaget om en fjällväg mellan Norra Fjällnäs och Ammarnäs. Ett par år in på 1970-talet föreslog den s.k. Arne Petterssonska utredningen att statliga medel skulle anslås för vägförbindelsen mellan Ammarnäsoch Tärnaområdena. Motivet var, enligt utredningen, att vägen skulle sammanbinda två turistområden och två älvdalar av olika karaktär och att den skulle ge en bredare allmänhet tillträde till det obrutna fjällområdet samt under utbyggnadsskedet utgöra ett värdefullt sysselsättningstillskott. Alla dessa skäl är lika tungt vägande i dag som de var 1972. Därför fann jag anledning att motionera om en vägkorridor, när regeringen i proposition 1980/81:71 inte bara försökte hindra utan även direkt låsa möjligheterna till en fjällväg. Det var av samma skäl och med samma motiv som de av arbetslöshet och låg sysselsättning hårt drabbade kommunerna Sorsele och Storuman, understödda av länsstyrelsen i Västerbotten, uppvaktade civilutskottet under frågans behandling. I fjällkommunerna upplevs i dag de obrutna fjällområdena som samhällets döda hand över områden som redan tidigare har en nästan hopplös situation när det gäller näringsliv och sysselsättning. I dessa områden är ofta turismen det enda hoppet — förutom en och annan dröm om gruvindustri — för att man skall kunna vända avveckling till utveckling. Fjällvägen mellan turistområdena Tärna och Ammarnäs skulle betyda enormt mycket för möjligheterna att öppna fjällvärlden och locka turister att njuta av dessa områden. Nu har civilutskottet ägnat en betydande del av sitt betänkande nr 14 åt min motions yrkande. Formuleringarna i utskottets betänkande är mästerliga och kan tolkas både välvilligt och nedslående av folk i fjällkommunerna. Det är närmast mot denna bakgrund som jag vill ställa några frågor till utskottets ordförande, som har begärt ordet efter mig. Har jag tolkat utskottet rätt, om jag försöker förenkla vad ni vill på följande sätt? För det första: Civilutskottet har konstaterat att frågan om vägens sträckning ännu inte är avgjord. Är det rätt? För det andra: Av den anledningen anser sig inte utskottet kunna föreslå att det avsätts någon vägkorridor. Är det en riktig tolkning? För det tredje: Den avgränsning som föreslås i propositionen skall inte hindra en prövning av ett slutligt alternativ till väg mellan Norra Fjällnäs och Ammarnäs, när man är redo för ett beslut om vägsträckning. Det vore mycket intressant att få veta om dessa mera raka besked motsvarar vad utskottet har menat med sin skrivning. Herr talman! Jag skulle sedan vilja fråga Rune Ångström, min riksdagskollega från Västerbotten, om han som representant för de områden som i dag har drömmar om en sådan här vägförbindelse verkligen delar sina partivänners mening, sådan den uttrycks i det särskilda yttrandet från Karin Ahrland och Bertil Dahlén. De säger där: ”Ej heller bör någon väg mellan Norra Fjällnäs och Ammarnäs tillåtas.”

Herr talman! Vi har i civilutskottet vid behandlingen av propositionen om de obrutna fjällområdena enhälligt anslutit oss till förslagen i propositionen. När det gäller den fråga som aktualiseras i Arne Nygrens inlägg sägs det i propositionen att med hänsyn både till bevarandeintressen och till att det samhällsekonomiska utrymmet för väginvesteringar i området f.n. är mycket begränsat, anser man att projektet inte har den aktualitet att någon korridor för vägen bör reserveras. I den motion som Arne Nygren har väckt finns ett yrkande om att ett obrutet fjällområde inte skall utgöra hinder för den diskuterade vägförbindelsen mellan Norra Fjällnäs och Ammarnäs samt att vägens läge får avgöras i ett senare skede. Utskottet har behandlat detta förslag tillsammans med de synpunkter som kom fram vid det sammanträde som bl.a. Sorsele kommun och länsstyrelsen i Västerbotten hade med utskottet. Utskottets bedömning är att riktlinjer skall ha någon livslängd, och vi ansluter oss alltså till bedömningen att en korridor för vägen inte bör reserveras nu. Vår bedömning har också styrkts av att det fortfarande pågår en diskussion om vilken korridor man skulle ha om det var aktuellt. Det finns delade meningar om detta på den kommunala sidan och från naturvårdsverkets sida. Utskottet konstaterar på s. 3 i betänkandet att det inte finns tillräcklig grund för att genomföra detta förslag nu, men om det på nytt skulle visa sig att det finns ett starkt intresse för och behov av vägen får vi återkomma till frågan i ett senare skede. Vi anser i utskottet att vi på detta sätt har tillgodosett en del av yrkandet i Arne Nygrens motion. Det var ju inte heller där klarlagt hur vägsträckningen skulle gå. Svaret på Arne Nygrens fråga om huruvida det var just vägens sträckning som var motivet för att inte avsätta en vägkorridor är alltså att vi har ställt oss bakom den bedömning som gjorts i propositionen, dvs. att detta projekt f. n. inte har tillräcklig aktualitet. Det är självklart att företrädarna för en bygd, där man menar att exempelvis ett vägföretag kan behöva ingripa i de riktlinjer som dragits upp för fysisk planering, har rättighet och skyldighet att arbeta för att försöka övertyga om att det är mycket viktigt att ett sådant projekt kan genomföras. Det är en prövning som kommer upp i ett senare skede, när ett förslag har blivit en realitet, och det får då avvägas mot de ingrepp det skulle innebära att lägga ut en korridor för väg även i detta område. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har blivit uppfordrad av min länskollega Arne Nygren att göra ett ställningstagande i det här aktuella ärendet, och jag vill gärna villfara hans begäran. Länsstyrelsen och naturvårdsmyndigheterna kallade befolkningen i området till ett möte i Sorsele, där man lade fram förslag om detta obrutna fjällområde.

Vid det här mötet ansåg de närvarande länsrepresentanterna och de statliga representanterna, bl.a. från naturvårdsverket, att man skulle ta hänsyn till de här reservationerna när man fattade beslut om detta naturområde. Jag tycker att man i det här sammanhanget bör påminna om detta löfte. Befolkningen i Sorseleområdet har sagt ja till naturvårdsområdet under förutsättning att det inte lades en död hand över vägprojektet och under förutsättning att man skulle ha möjligheter att utnyttja de naturresurser som finns i området. I det senare fallet är det ju klart att det betyder väldigt mycket för sysselsättningen och utvecklingen av näringslivet om det kan komma till stånd en gruvbrytning. Jag har personligen varit kritisk emot den tidigare föreslagna vägsträckningen över mot Tärnaområdet, eftersom den gick in i ett mycket känsligt område då det gäller samernas möjligheter att bedriva rennäring. Den vägsträckningen korsade bl.a. kalvningslandet, och den skulle som sagt ha betytt ett stort avbräck för samerna. Nu har man föreslagit en ny sträckning, som går längs Lilla Tjulträsket och Stora Tjulträsket över till Tärnaområdet, och i varje fall jag bedömer att den sträckningen inte medför lika svåra ingrepp särskilt vad det gäller samerna. Det här förslaget är relativt nytt, och jag har inte själv hunnit granska det i detalj, men vid ett första påseende tycker jag att det verkar mycket vettigare och riktigare än det förra förslaget. Principiellt motsätter jag mig således inte alls att man får till stånd en vägsträckning över från Ammarnäs till Tärnaområdet. Det är nämligen helt klart att om fjällturismen i Ammarnäsområdet skall ha en möjlighet att utvecklas, så måste man på något sätt åstadkomma en förbindelse över till Tärnaområdet. Att förvänta sig att turister skall åka nio mil i en riktning och därefter återvända samma väg stämmer inte överens med vad man kommit fram till i turistutredningar och andra undersökningar när det gäller vad turisterna vill uppleva. De vill under sin semestertid där uppe uppleva nya vyer och nya områden under hela sin färd. Detta kan man åstadkomma med en ”rundväg” över Ammarnäs och Tärna. Där finns ju sedan ett vitt förgrenat vägnät med möjligheter till färder in i Norge eller vidare ner längs Blå vägen i Västerbotten. Jag hoppas att jag med den här principdeklarationen har klargjort för Arne Nygren min inställning till det här spörsmålet.

Herr talman! Jag ber att få tacka Rune Ångström för det beskedet.

Jag vill därmed notera att Rune Ångström har gjort en deklaration som innebär att han inte delar den mening som framförts i det folkpartistiska särskilda yttrandet, och det är bra. Jag vill också tacka Kjell A. Mattsson för hans försök att förklara vad civilutskottet menat med skrivningen. Det blev något klarare, även om Kjell A. Mattsson i ett avseende använde en formulering som var något motsägelsefull. Han sade nämligen att han delar den mening som framförs i propositionen och att han samtidigt delar utskottets mening. Det går inte riktigt ihop, för vad regeringen vill är ju precis detsamma som folkpartisterna anfört i det särskilda yttrandet, nämligen att man definitivt skall säga nej till vägkorridoren med motiveringen att frågan inte är aktuell. Men nu har åtminstone jag velat tolka civilutskottets skrivning välvilligt, nämligen att utskottet har menat att problemet att vägsträckningen ännu inte är klar och att vägfrågan inte är aktuell just nu ligger bakom att utskottet inte helt tillmötesgår kravet i motionen. Detta kan jag ha förståelse för. Men jag uppfattade ändå Kjell A. Mattssons uttalande som klart positivt. Han sade att jag med tanke på mitt motionsyrkande borde känna mig relativt nöjd med civilutskottets formulering. Gör man den tolkningen tror jag att det kan lugna människorna i Sorsele-Storuman-Arjeplogområdet. Det är nog också välgörande att de får det här beskedet. För dessa människor betyder just ett uttalande av detta slag från riksdagens sida så oerhört mycket — de märker att vi inte sitter här och förstör de få möjligheter som finns för dem däruppe när det gäller att utveckla kommunikationer och näringsliv.
Herr talman! Jag vill bara citera vad som står i propositionen på s. 10 om den här vägkorridoren. Det heter att då ”utrymmet för väginvesteringar i området f. n. är mycket begränsat anser jag inte projektet ha den aktualitet att någon korridor för vägen bör reserveras”. Utskottsmajoriteten har alltså stött propositionen, och det konstateras i betänkandet att det inte heller i motioner har framförts något krav på att det nu skall öppnas en korridor i området. Däremot har lokala intressen velat ha en möjlighet att arbeta vidare på projektet, bl.a. av det skäl som har framkommit vid den här diskussionen och som framfördes också vid utskottets sammanträffande med representanter för Sorsele kommun och länsstyrelsen. Därför har vi, Arne Nygren, valt denna formulering i betänkandet.
Herr talman! Jag ber att få tacka för detta ytterligare klarläggande. Jag tycker att civilutskottet har uttalat sig mycket tydligare än regeringen, men jag var kritisk även mot civilutskottets formulering, eftersom denna var kryptisk. I debatten har emellertid utskottets ordförande klargjort att meningen med det hela är, att när frågan blir aktuell skall det finnas möjligheter till prövning, även om man här fastställer det obrutna fjällområdets avgränsning. Detta tycker jag är precis det besked som jag önskade få med anledning av motionen, och jag vet också att människorna uppe i Sorsele och Storuman önskar detsamma.

Folkpartiets partigrupp har som ny ledamot i utbildningsutskottet efter Linnea Hörlén anmält Ylva Annerstedt och som ny suppleant efter Marianne Wahlberg anmält Linnea Hörlén.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt har frågat mig om jag anser att insättningar på skattefondskonton av lånade medel överensstämmer med lagstiftningens syften och om jag avser att vidta några åtgärder för att stoppa skattepremiering av sådana insättningar. Skattesparandet, som infördes i oktober 1978, kan ske i bank eller i en aktiesparfond. Kjell-Olof Feldts fråga gäller enbart skattesparande i aktiesparfonder. De vanliga aktiesparfonderna är inte knutna till något speciellt företag och erbjuder riskspridning genom att högst 10 26 av fondvärdet får placeras i ett visst företags aktier. fr.o.m. årsskiftet har lagen om aktiesparfonder ändrats så, att aktiesparfonder får bildas för att de anställda i ett företag eller inom en koncern skall kunna lönspara. Det betyder alltså att en anställd nu kan spara maximalt 600 kr./månad i det egna företagets aktier och få samma skatteförmåner som gäller för skattefondssparandet. Motiven bakom utvidgningen av skattesparsystemet, vilken tillkom efter hemställan från anställda, är dels att öka de anställdas samhörighet med företaget och därmed också intresset och förståelsen för företaget och företagets villkor, dels att underlätta företagens försörjning med riskkapital. Systemet underlättar vidare en ökad ägarspridning i företagen. F.n. har ett tiotal börsföretag startat aktiesparfonder, vilket innebär att drygt 100 000 anställda nu har möjlighet att spara i det egna företagets aktier. Redan efter en månad har ca 16 000 anställda, dvs. i genomsnitt 15 96, gått med i företagsanknutna aktiesparfonder. Det totala antalet anställda i börsföretagen i Sverige uppgår till ca 550 000. Om 15 96 av dessa skulle spara i genomsnitt 500 kr. månad i de vanliga aktiesparfonderna. Enbart detta innebär en kapitaltillförsel på runt en halv miljard kronor per år från de vanliga aktiesparfonderna. Även detta sparande ökar kraftigt. En betydande del av företagens framtida behov av riskkapital kommer alltså att kunna tillgodoses av löntagarnas frivilliga sparande. En del företag erbjuder sina anställda lån för att underlätta för dem att gå med i de företagsanknutna aktiesparfonderna. Kjell-Olof Feldt menar tydligen att om den anställde får låna till insättningen på skattefondskontot så presteras inte något eget sparande, varför skattepremieringen av sådana insättningar borde stoppas. Men det är inte riktigt att de anställda inte presterar något eget sparande. De skall ju amortera lånen. Sparandet sker genom amorteringarna. Lånekonstruktionen innebär bara att sparandet skjuts framåt i tiden och inte att sparandet uteblir. I sammanhanget kan det också vara värt att påpeka att inget av de företag som hittills erbjudit lån till de anställda har erbjudit en amorteringstid över 5 år. De flesta lånen har en amorteringstid på 3-4 år. Att lånen måste vara betalda inom maximalt 5 år innebär att den anställde genom amorteringarna presterar ett eget sparande inom den tid insättningarna måste vara bundna för att skatteavdrag skall erhållas. På Kjell-Olof Feldts andra fråga, om jag tänker söka stoppa skattepremieringen av sådana insättningar, vill jag svara att regeringen inte har några planer på att försämra löntagarnas möjligheter att spara på ett realvärdeskyddat sätt. Att företagen hjälper den anställde att spara till en realränta som i varje fall inte är negativ är till fördel för såväl den anställde som företaget och samhället. Sammanfattningsvis: Det måste betraktas som positivt att skattefondssystemet i så stor utsträckning tycks kunna styra löntagarnas och hushållens sparande till placeringar i riskvilligt kapital. När de anställda köper andelar i aktiesparfonderna stimuleras företagets kapitalbildning. Industrins expansion av produktion och sysselsättning underlättas när konjunkturen vänder uppåt. Jag har svårt att förstå att någon kan ha något emot detta.

Herr talman! Den lag som de här transaktionerna vilar på heter lagen om lönsparande. I propositionen upprepas ett otal gånger att avsikten är att premiera det enskilda sparandet, att det skall vara den anställdes sparande ur lön och att hela syftet är att åstadkomma ett lönsparande. Det är ett ostridigt faktum, som inte går att resonera bort. Nu säger Gösta Bohman att det är ett litet antal företag som har velat hjälpa sina anställda att köpa aktier i företagen. Han säger också att en del företag erbjuder sina anställda lån. Sanningen är den, herr talman, att av de 22 företag som hittills har infört detta arrangemang är det 20 företag som erbjuder sina anställda lån. Det är bara två företag där de anställda skall spara helt ur egen lön. Av dessa 20 företag är det 12— dvs. mer än hälften — som erbjuder lånen helt räntefritt, till 100 eller 75 96 av den maximalt tillåtna insättningen på skattesparkonto. Gösta Bohmans argument är att detta är ett sparande på det sättet att man så småningom börjar amortera. Låt oss då anta att en anställd får ett lån på 7 200 kr. för att sätta in pengar på ett sådant här konto. Han skall amortera lånet på tre år. Det första året är i allmänhet amorteringsfritt. Det betyder att det kommer att ta fyra år innan hans amorteringar är uppe i den nivå som det s.k. skattepremierade sparande som insättningen på fondkonto utgör. Jag kan förstå de anställda, som får en skattesänkning på 2 160 kr. helt gratis. Men jag förstår inte landets ekonomiminister, som inte ett ögonblick kan föreställa sig att det skulle kunna vara något stötande ur rättsstatens synpunkt att missbruka ett system, som uppenbarligen hade till syfte att få folk att spara — icke att låna pengar och sedan tvingas amortera dem. Det är inte sant att amorteringstiden alltid är tre år. SE-banken erbjuder t.ex. fem års amorteringsfrihet, vilket innebär att man skall börja betala tillbaka 1987. Detta system kommer att dra mycket stora kostnader. Under 1981, 1982 och 1983 blir det inget sparande. Företagen använder helt enkelt sina anställda som bulvaner för att köpa upp aktier i det egna företaget. Företagen kontrollerar helt aktiernas rösträtt, och det blir inget besvär med några nya aktieägare som kommer och bråkar. Jag förstår att Gösta Bohman tycker att detta är ett utmärkt system. Men det är en skandal att landets skattebetalare skall finansiera den här affären.

Herr talman! Vackra ord, missbruk av rättsstatens principer, bulvaner, skandal — allt detta visar hur misslynt Kjell-Olof Feldt är över att vi kan åstadkomma ett frivilligt sparande i Sverige. Företag och anställda åstadkommer tillsammans ett frivilligt sparande, som medför att andelen riskvilligt kapital ökar. Jag förstår så innerligt väl Kjell-Olof Feldts irritation, eftersom Kjell-Olof Feldt i debatten har gjort gällande att det inte går att spara på det sättet. Han anser att vi i stället skall ha ett tvångsvis sparande. Vi skall spara i kollektiva fonder, som innebär att det läggs en skatt på den samlade lönesumman — en skatt som gör att det hela blir dyrt för hela folkhushållet. Och det sparade beloppet, som finansieras med denna skatt, får den enskilde spararen icke på något sätt förfoga över. Jag kan förstå att Kjell-Olof Feldt är misslynt över att det här frivilliga sparandet har visat sig ha fått ett stort gensvar bland de anställda ute i företagen. Med tanke på de personliga och politiska utgångspunkter som Kjell-Olof Feldt har förstår jag hans reaktion.

Herr talman! Det var ett utomordentligt intetsägande svar Gösta Bohman gav på den kritik av hans frågesvar som jag lämnade. Jag undanber mig Gösta Bohmans förståelse. Jag behöver inte den. Vi diskuterar nu en sakfråga, en enligt min mening mycket viktig principfråga, nämligen hur man skall kunna missbruka eller bruka vår skattelagstiftning. Det är inte fråga om känslor utan om innehållet i detta. Jag har inte bråkat om det frivilliga sparandet, men jag hävdar att detta inte är något frivilligt sparande. Man lockar de anställda med mycket förmånliga lån. De är räntefria, och de anställda har amorteringsfrihet en tid. Dessutom får de tillgodogöra sig skattesänkningen. Det sparande man eventuellt kan få till stånd är det som kan åstadkommas genom tvångsvisa amorteringar. Hur man kan kalla detta för ett frivilligt sparande som man skall hylla som ett uttryck för hur lätt det är att få hushållen att ställa upp och spara är för mig totalt obegripligt. Jag skulle vilja förklara det hela för Gösta Bohman på det här viset: Vi har i dag ett budgetunderskott på 65 miljarder kronor. Vi behöver desperat en snabb förbättring både av budgetunderskottet och av sparandet i landet. Det här systemet kommer under de närmaste åren bara att få en effekt, nämligen att öka budgetunderskottet och minska statens inkomster. Så småningom kommer företagen att få tillbaka sina pengar, men det leder icke till någon som helst förbättring av budgetläget. Nr 83 Känner ekonomiministern inget ansvar för den budget som han nu i flera Torsdagen den års tid har misshandlat nästan till döds? Finns det ingenting hos honom som = 19 februari 1981 säger att de lagar riksdagen stiftar i det uttryckliga syftet att få folk att spara frivilligt inte skall användas av företagen på detta sätt? Jag ser hur den politiska bockfoten så uppenbart sticker fram hos Gösta Bohman: Med statens hjälp i form av stora skattesubventioner och genom missbruk av lagstiftningen skall det bevisas att privat sparande och privat ägande är det enda som Gösta Bohman står för. Men det behöver han inte visa på detta dyrbara sätt.

Herr talman! Om det varit vårt motiv att visa enskilt ägandes och enskilt sparandes betydelse, så var det faktiskt inget dåligt syfte, Kjell-Olof Feldt. Kjell-Olof Feldt blev så våldsamt irriterad över att jag tillbakavisade hans angrepp och hans ordsvall om skandaler och bulvaner genom att bakom detta se en misslynthet över att det visar sig att man kan nå framgång med ett frivilligt sparande i samarbete mellan företag och anställda. Jag drar den slutsatsen, och jag tillåter mig att göra det mot bakgrund av det ordval som Kjell-Olof Feldt använde. Kjell-Olof Feldt talar fortfarande om ett missbruk. Men det är inte fråga om något missbruk, när man skattepremierar ett riskvilligt sparande. Det mesta av det sparande i Sverige som staten vill gynna skattepremieras — det gäller sparande i premieobligationer och annat sparande, och det har Kjell-Olof Feldt inte haft någonting att invända emot tidigare. Det vi nu diskuterar är ett väldigt billigt sätt att åstadkomma en samhällsekonomiskt värdefull effekt, nämligen ett ökat sparande i Sverige. Om staten förlorar 20 öre och samhällsekonomin vinner en krona — det är fråga om de relationerna — då har vi gjort en samhällsekonomiskt betydelsefull vinst. De enskilda har också gjort en stor vinst genom detta.
Herr talman! Jag trodde att det privata ägandet var så starkt att dess betydelse inte skulle behöva bevisas genom mångmiljardsubventioner till skattebetalarna och företagen. Herr Bohman envisas med att kalla detta ett frivilligt sparande i samverkan. Men statens och kommunernas anställda behöver väl också denna samverkan. Ställ upp nu — riksförsäkringsverket, riksskatteverket och kommunerna — och erbjud de statsoch kommunalanställda lån, så att vi får fart på det frivilliga sparandet! Varför står inte Gösta Bohman upp och rekommenderar det när det gäller det egna departementet? Det är klart att gossarna som sitter där på bänken skulle vilja ha en skattesänkning på 2 160 kr. i månaden på herr Bohmans bekostnad. Det handlar ju om någonting annat. Skulle det här ha skett i en kommun, hade herr Bohman omedelbart ingripit och sagt att detta är missbruk av både 92” kommunallag och skattelag. Nu hyllas det. I fjol kostade det här sparandet staten 900 milj.kr. Den totala insättningen var 18 000 milj.kr., dvs. hälften betalades av oss skattebetalare.
Herr talman! Varför vill inte Gösta Bohman stimulera sparandet i den offentliga sektorn? Varför gör han ingenting där? Läs på bättre, Kjell-Olof Feldt! De offentliganställda har precis samma möjligheter som alla andra att spara på vanliga aktiesparkonton. Men de har händelsevis inga egna företag att spara i, så att det kan skapas en sådan samhörighet som den som finns inom K-sektorn. Det är K-sektorns riskvilliga kapital som vi framför allt vill stimulera, och det gör vi på det här sättet. Uppgiften att det kostar så mycket pengar är helt felaktig. Kjell-Olof Feldt tar inte hänsyn till att räntorna också innebär ett sparande. Räntorna måste stå inne en viss tid för att bli skattepremierade. De räntor som det är fråga om i dag innebär ungefär en miljard i ökat sparande. Den totala effekt som man uppnår blir alltså ungefär 3 miljarder, och för det betalar staten ungefär 600 milj.kr. Det är tre gånger mindre än det belopp som Kjell-Olof Feldt genom sina kollektiva fonder vill lägga på staten. Detta är en utomordentligt fördelaktig väg att öka det riskvilliga sparandet — till fördel för den enskilde, näringslivet och hela samhällsekonomin.

Herr talman! De statsoch kommunalanställda har full frihet att spara, ja visst. Men min fråga löd: Om att låna de anställda pengar är ett så utmärkt sätt att stimulera det frivilliga sparandet och skapa samverkan mellan arbetsgivare och anställda, varför rekommenderar herr Bohman inte då alla statliga och kommunala förvaltningar och andra att göra detta? Det vore ju en lysande idé. Det skattefria sparandet skulle stiga till astronomiska värden, om vi bara finge fart på den här lånekarusellen. Inser inte Gösta Bohman att vi håller på att förstöra någonting väldigt väsentligt — folks respekt för vad lagar egentligen är till för? Ingen kommer att göra sig någon som helst förebråelse, om han lånar upp pengar för att snuva herr Bohman på skattepengar genom att sätta in på konton som kallas för lönsparkonton. Jag måste med bedrövelse konstatera att ekonomiministerns partipolitiska ambitioner — för det är det som det handlar om — driver honom ifrån både det ansvar och det förnuft som en medlem av Sveriges regering borde visa.

Herr talman! Skillnaden mellan mig och Kjell-Olof Feldt är uppenbarligen den att jag drivs av partipolitiska ambitioner, någonting som tydligen är helt främmande för Kjell-Olof Feldt. Varför är egentligen Kjell-Olof Feldt så oerhört sur och negativ mot detta? Vad är det egentligen för fel på det här, om man ser ordentligt på saken? Vi vet att man i debatten gör gällande att det finns motsättningar mellan kapitalägare och anställda, mellan företag och anställda. Vad är det då för fel att företagen nu ställer upp och ger lån till de anställda för att underlätta de anställdas sparande och göra det möjligt för dem att få några reala förtjänster ien tid, då vi kan se fram emot en real standardsänkning för många grupper i samhället? Vad är det egentligen för fel med att man gör så? Tala om för mig vad det är för fel — utom möjligen det felet att det här systemet visar att det går att åstadkomma ett frivilligt sparande i vårt land och att man inte behöver gå vägen över tvångsvisa kollektiva fonder. Den synpunkten kan jag förstå. Den är partipolitisk. Men eftersom Kjell-Olof Feldt nyss gjorde gällande — indirekt — att han inte var partipolitiskt engagerad, är det naturligtvis litet svårt att se hur hans resonemang hänger ihop.

Herr talman! Jag trodde min svenska var någorlunda begriplig. Jag har sagt gång på gång att Gösta Bohman talar inte sanning när han säger att det här är ett frivilligt sparande. Jag tror att ingen människa upplever det som sparande. Om jag lånar pengar av någon och sätter in precis samma belopp på ett konto, har jag då presterat något sparande? Nej! Jag undrar om någon häri kammaren upplever det som sparande att låna pengar någonstans och gå och sätta in dem på ett konto och tillgodogöra sig en skattelättnad. Vad jag menar är det helt fundamentala är respekten för den här lagen. Men det här visar bara vad syftet med den var. Det var att ordna en stor lånekarusell, så att företagen kunde utnyttja systemet för att köpa sina egna aktier — något som aktiebolagslagen har en hel del att säga om — och att inte störas av aktieägare som har några invändningar. Gösta Bohmans förhoppning att detta skall utplåna motsättningar mellan arbetare och kapital är ungefär lika trovärdig som hans resonemang om vad sparande är för något.
Herr talman! Nu gör Kjell-Olof Feldt saken ännu värre för sig. Nu står han och underkänner de anställda. Nu menar han att de 10 000, 20 000, kanske 30 000 eller 40 000 anställda som vill spara på detta sätt lånar pengar för att inte fortsätta att spara och amortera av skulderna. Kjell-Olof Feldt underkänner alltså de anställdas motiv. Det är fråga om lån som inte skall betalas tillbaka och som inte skall leda till ett sparande, enligt Kjell-Olof Feldt. Jag tycker det är en förolämpning. Jag tycker att Kjell-Olof Feldt är en dålig företrädare för löntagarna när han för detta resonemang. En jämförelse mellan vad det frivilliga sparandet kostar — kostnaderna spelar en stor roll för Kjell-Olof Feldt — och de kostnader som uppkommer för Kjell-Olof Feldts tvångsvisa fondsparande, visar att kostnaderna för det frivilliga sparandet är ungefär en fjärdedel av de samhällsekonomiska kostnader som uppkommer vid hans förslag till tvångssparande. Dessutom medför det här sparandet att de enskilda löntagarna, som Kjell-Olof Feldt struntar i, får disponera pengarna själva. De får förfoga över de här aktierna. De blir delägare i det näringsliv som vi behöver för att klara vår trygghet i framtiden. Jag förstår, herr talman, inte Kjell-Olof Feldts reaktion, hans negativa syn på detta — om inte motivet är att det här sparandet innebär att vi på ett eller annat sätt kör över tanken på kollektivt tvångssparande i Kjell-Olof Feldts fonder.
Herr talman! Just det! Det var alltså syftet — att köra över löntagarfonderna. Att man samtidigt kör över vissa av rättsstatens principer och det allmänna rättsmedvetandet om vad som är sant och riktigt, det bekymrar inte Gösta Bohman. Huvudsaken är att han kommer åt det han tror är tvångsfonder. Vidare säger Gösta Bohman att det här är så fint, här får löntagarna förfoga över aktierna. Låt mig tala om för ekonomiministern att ingen löntagare kommer någonsin att få se röken av dessa aktier. De kommer att ha ett andelsbevis i en fond, där de i bästa fall får någon utdelning så småningom. Något aktieägande, något inflytande i företaget får de aldrig. Det lär vara 15 96 av de anställda som har ställt upp på det här. Det förvånar mig att det inte är många fler, för det verkar naturligtvis mycket gynnsamt — och att det så småningom måste bli amorteringar kan man naturligtvis glömma. Men vad det visar är kanske, Gösta Bohman, att tanken på löntagarfonder har ett långt starkare liv än många andra frågor. Och jag lovar Gösta Bohman en sak: de kommer att överleva Gösta Bohmans lagstiftning om skattefondssparande, för jag lovar att kommer vi tillbaka så försvinner denna lagstiftning som så allvarligt missbrukas.
Herr talman! Jag skall inte mästra Kjell-Olof Feldt, men jag skulle vilja varna honom för att utställa löften om att gå emot de många människor som gör sina sparinsatser på det här sättet. Vilka av rättsstatens principer är det som man sätter sig över med det här systemet? Var snäll och precisera dem! Jag sade nyss att Kjell-Olof Feldt skulle läsa på, och jag upprepar: Läs på bättre! De får bara ett andelsbevis, säger Kjell-Olof Feldt. Men det är ju ingenting som hindrar att andelsbevisen efter fem år förvandlas till aktier — men det beror på den som sparar. I Kjell-Olof Feldts tvångsfonder får ”delägarna” — om jag skall använda det ordet — inte ens ett andelsbevis.

Herr talman! I en rättsstat skall ju lagstiftningens begrepp — det som den rör sig om — ha en förankring i det allmänna språkbruket och i människors uppfattning om vad som är rätt och riktigt. Nu vill Gösta Bohman göra om definitionen på sparande så långt att han säger att det inte spelar någon roll om man lånar upp hela beloppet, eftersom man sparar ändå. Det betyder alltså egentligen att den villaägare som tar upp lån och bygger ett hus är en stor sparare, för någon gång i framtiden kommer han att betala tillbaka pengarna. Ser inte Gösta Bohman vilka orimliga konsekvenser det resonemanget får? Varför försvara detta intill den rena absurditeten? Varför inte säga: Det var inte så noga med sparandet. Det finns inga kontroller och inga begränsningar på det här. Huvudsaken är att moderata samlingspartiet får ett argument för att säga att det går väldigt bra att öka det frivilliga sparandet. Och det tror jag det, om man först bjuder ut mångmiljardbelopp i skattesubventioner och sedan låter människorna låna till alltihop.
Herr talman! Jag tror att vi skall avsluta den här debatten nu. När Kjell-Olof Feldt bestrider att en svensk löntagare, eller en svensk över huvud taget, som köper en villa och för att finansiera köpet tar ett lån inte sparar någonting, då har det gått väl långt.